Herr talman! Jag ber att få framföra mitt tack till herr socialministern för svaret på min interpellation. Jag berörde i denna två synnerligen angelägna frågor, som enligt min mening för länge sedan borde ha lösts. Den första frågan gällde en utvidgning av gällande kriterier för att handikappade skall få befrielse från fordonsskatt och bidrag till viss mängd drivmedel. Jag avsåg framför allt de många handikappade husmödrar som i sitt dagliga liv har stort behov av bil. Enligt gällande bestämmelser kan bidrag till anskaffande av fordon endast fås av den som behöver bil i sitt förvärvsarbete eller för sin utbildning. Vidare tog jag upp frågan om kommunernas färdtjänst, som fortfarande är synnerligen bristfällig i alltför många kommuner. I ungefär en tredjedel av landets kommuner saknas färdtjänst helt, vilket statsrådet påpekar i svaret. Båda dessa frågor besvarar socialministern med att hänvisa till dels att den första frågan uppmärksammats i en motion undertecknad av mig till årets riksdag, dels att färdtjänsten behandlas i statsverkspropositionen och att proposition i det hänseendet där aviseras. Jag anser inte att detta kunde utgöra något motiv för att jag i interpellationen inte skulle kunna understryka betydelsen av att de här frågorna verkligen löses på ett för de handikappade positivt sätt. När det gäller bestämmelserna om samhällets hjälp till de handikappade i fråga om fordon avvisar statsrådet min fråga med uttalandet att han inte vill föregripa riksdagsbehandlingen av den av mig väckta motionen i ärendet. Jag beklagar statsrådets svar på den punkten. Det hade nämligen varit av största vikt — inte minst just för den stora grupp handikappade som nu inte uppfyller de fastställda kriterierna för att erhålla bidrag — att ändå få höra statsrådets mening i den här frågan. Det kan dröja ganska länge innan min motion hinner fram till riksdagens bord, och jag kan försäkra statsrådet att de människor som berörs skulle med största intresse motse statsrådets uppfattning när det gäller fordonsbidragen. För de många rörelsehindrade husmödrarna — för att ta ett exempel — kan isoleringen bli än mer kännbar än för dem som ändå har kontakt med arbetslivet och har möjligheter till omskolning och annan utbildning. Det är också allmänt bekant att de handikappade i genomsnitt lever under mycket knappa ekonomiska omständigheter, vilket försvårar deras möjligheter att t.ex. anskaffa bil. Med de kraftigt ökade bensinpriserna försvåras ytterligare deras möjligheter att utnyttja ett motorfordon. När det gäller den kommunala färdtjänsten hänvisar statsrådet till att den kommunalekonomiska utredningen med förtur skall behandla bl.a. frågan om statsbidrag till den kommunala färdtjänsten. Resultatet skall redovisas i sådan tid att beslut om statsbidragsregler som omfattas av detta utredningsuppdrag kan fattas vid 1974 års riksdag. Förslag är alltså att vänta under innevarande års riksdag. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Samtidigt vill jag kraftigt understryka behovet av att färdtjänsten ägnas all tänkbar uppmärksamhet även när det gäller dess utformning. Den är på sina håll mycket bristfälligt organiserad, med påföljd att många handikappade inte upplever färdtjänsten på ett positivt sätt. Man anser inte att den ger de handikappade den service som varit avsedd för att underlätta deras möjligheter att bryta den isolering de tvingas leva i. Jag betvivlar inte att många kommuner haft ambitioner att genomföra färdtjänsten på ett tillfredsställande sätt, men för många spelar också kostnadsfrågan en central roll. Kommunerna kämpar — vilket torde vara välbekant — med stora och skiftande ekonomiska bekymmer. Emellertid är en väl fungerande färdtjänst av den angelägenhetsgraden att jag ser det som en skyldighet för staten att bidra till kostnaderna, så att inte hänsyn till kostnaderna skall hindra kommunerna att ge de handikappade denna värdefulla service. Min förhoppning, herr talman, är att både statsbidragens storlek och bestämmelserna om färdtjänsten får en generös utformning. Målet måste vara att samtliga landets kommuner ges reella möjligheter att anordna en väl fungerande färdtjänst.

Herr talman! Herr Bladh har frågat mig om jag är i tillfälle att redovisa vilka orter som är under övervägande som etableringsorter i statens planerade försöksverksamhet med torveldade värmeverk. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har i dagarna begärt medel för att utreda förutsättningarna för och möjligheterna till att få till stånd en rationell torvbränsletillverkning för värmeproduktion. Överstyrelsen har funnit det lämpligt att tills vidare begränsa utredningen till tre å fyra utredningsprojekt. Överstyrelsen begär därför att få i uppdrag att bl.a. igångsätta utredningsarbeten för torvproduktion och torveldning i tre värmeanläggningar i Boden, Sandviken och Växjö. När dessa utredningar föreligger får vi möjlighet att ta ställning till frågan om projektering och uppförande av lämpliga försöksanläggningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Min fråga baserade sig på upplysningar, som också handelsministern redogjorde för, om att staten planerade försöksverksamhet med torveldade värmeverk på tre olika ställen i landet. I Hässleholm i norra Skåne finns ett statligt bolag. AB Svensk torvförädling i Sösdala, som under många år har sysslat med torvenergifrågor. Därför ställer man sig frågan om inte försöksverksamhet också kunde igångsättas här. Det finns flera skäl. Hässleholms kommun har försöksverksamhet vid två värmeverk, runt om ligger det gott om torvmossar. I svaret sägs att försöksverksamhet planeras vid tre anläggningar, i Boden, Sandviken och Växjö, men det talas också om tre å fyra utredningsprojekt”. Kunde man inte tänka sig en utökning av försöksverksamhet med torvenergi att omfatta även det statliga företag som är etablerat i Hässleholm?
Herr talman! Jag kan bara säga till herr Bladh att beredningen av överstyrelsens framställning ännu inte har slutförts. Därför kan jag inte ge svar på hur den kommer att utfalla.

Herr talman! Herr Andersson i Ljung har frågat mig om jag anser det välmotiverat med tillstånd, s.k. förbrukningslicens, för att bl.a. jordbrukets traktorer skall få disponera drivmedel som fanns i lager vid ransoneringens början. Jag utgår från att frågan gäller om jag anser kravet på tillstånd berättigat. Kungörelsen om ransonering av flytande bränsle m.m. föreskriver med stöd av allmänna ransoneringslagen bl.a. att den som använder flytande bränsle för yrkesmässig tillverkning eller beredning av varor för försäljning inte får ta ut bränsle för motordrift ur eget förråd utan förbrukningslicens under den tid ransonering pågår. Dessa bestämmelser var gällande fr.o.m. den 8 januari t.o.m. den 29 januari 1974. Vederbörande kommun hade enligt ransoneringsmyndigheternas tillämpningsföreskrifter att pröva ansökan om förbrukningslicens för jordbruk och trädgårdsnäring. Motivet till dessa bestämmelser är att det vid en reglering är nödvändigt att få alla större lager hos handeln och förbrukarna under kontroll. Därmed kan landets samtliga förråd fördelas på det sätt som är mest ändamålsenligt.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Eftersom det här problemet i en del avseenden tillhör ett passerat ärende bör det kanske erinras om att jag ställde frågan den 17 januari och att de synpunkter jag har inte är några efterhandskonstruktioner. Jag tycker att frågan har en principiell del och har därför några synpunkter som jag vill framföra. Få om ens några hade erhållit sina s.k. förbrukningslicenser vid den tid då jag ställde frågan. Därför gjorde jag den, som jag tycker det har visat sig, riktiga bedömningen att upp emot 90 procent av alla handlingar om tilldelning av traktorbränsle som fanns på de kommunala kristidskontoren avsåg just s.k. förbrukningslicenser till jordbrukets traktorer. Den papperskarusell som man satte i gång och som kunde pågått som längst under tiden den 8 januari till utgången av februari månad var enligt min mening ganska onödig helt enkelt därför att under den perioden förbrukas över huvud taget en ytterst liten procent av traktorernas totala årsförbrukning. Jag tycker därför inte att införandet av förbrukningsli censer och den stora karusell som sattes i gång står i rimlig proportion till det behov av traktorbränsle som fanns under den här tiden. Detta till trots kvarstår kanske den allvarligaste delen av den här frågan, nämligen att förbrukningslicenserna endast i mycket få fall, om ens i något, kom förbrukarna till handa tidigare än två till tre veckor efter det att ransoneringen trätt i kraft. Det fåtal traktorägare som då verkligen behövde tilldelning av bränsle hade tvingats lösa problemet på något sätt — hur vet inte jag. De kanske stått helt utan bränsle eller också — och det är allvarligt i sammanhanget — hade de på grund av att den administrativa apparaten inte var helt fullödig tvingats eller provocerats till att använda det bränsle som fanns i gårdstanken där hemma. Detta skedde alltså ganska mycket i onödan. Den principiella invändning jag har att göra är således att man satt i gång en apparat som under den period det gällde inte var särskilt väl befogad och som samtidigt provocerade till överträdelser. Därför ifrågasätter jag om det var välbetänkt att sätta i gång en apparat, vars efterlevnad man hade så ytterligt begränsade möjligheter att kontrollera. Det var kanske tyngdpunkten i min fråga.
Herr talman! Det är mycket möjligt att herr Andersson i Ljung har fog för sina konstateranden när det gäller fördröjningar av utdelning av licenser till jordbrukstraktorer. Även om så skulle vara fallet kvarstår ändå det principiella problemet. Jag tyckte att herr Anderssons invändningar var i hög grad praktiska och mindre principiella därför att här är det fråga om förbrukare som ibland ligger med relativt stora lager av motorbrännolja, en olja som kan användas för drift av traktorer, personbilar med dieselmotorer och som eldningsolja. Den är användbar för alla dessa tre ändamål. Just ur principiell synpunkt var det därför ganska väsentligt att det fanns ett licenstvång för att få ta ut drivmedel ur de lagren. I annat fall fanns möjlighet för innehavarna av dessa lager att helt legalt använda dem för ändamål som på grund av ransoneringen inte stod öppna för andra medborgare. Det principiella kravet på tillståndstvång för jordbrukstraktorer kvarstår alltså, men däremot kan jag hålla med om att de praktiska problemen i det här fallet som i så många andra kan göra att det är svårt att få ett tillståndstvång att fungera. Vid framtida upprepningar av drivmedelsransoneringar — något som jag hoppas vi slipper — har jag svårt att se att vi kommer förbi dessa problem som är grundläggande. Däremot borde ansträngningar under alla förhållanden göras för att förbättra den rent praktiska hanteringen.
Herr talman! Vad som är praktisk tillämpning och vad som är principiell synpunkt kan vi väl lämna därhän. Statsrådets mening om hur bränslelagren kommer till användning är måhända inte riktigt väl genomtänkt. Beträffande den andra delen vidhåller jag nog att jag har rätt helt enkelt därför att vi inte har — och det var det jag påtalade — möjligheter att kontrollera den inventering som här avsågs: huruvida den som har en 2 000-literstank har redovisat sitt bränsleinnehav. Även om man ansträng er sig kan det vara ganska vanskligt att verkligen komma fram till exakt uppgift i detta fall. Det kan vi aldrig kontrollera; vi kan inte kontrollera om lantbrukaren när han nu väntade på sitt tillstånd faktiskt fyllde sin traktor under tiden. Vi kan alltså, herr statsråd, tala om praktiska tillämpningar, men jag tycker att de trots allt har sådana brister att vi borde hålla dem i minnet för den händelse vi skulle komma i en sådan här besvärlig situation en gång till. Jordbrukarna har upplevt den här ransoneringen som en besvärlig byråkrati och anser att den egentligen inte har fyllt sitt ändamål — och det kanske är det väsentligaste.
Herr talman! Jag håller med om att vi skall ta till vara alla erfarenheter från den här ransoneringsperioden. Jag vill bara tillägga att det förhållandet att det inte går att kontrollera en viss grupp förbrukares tillgång till en ransonerad vara naturligtvis inte är skäl för oss att säga att då avstår vi från att behandla den gruppen på samma sätt som andra grupper. Det vore att utgå ifrån att människor i en sådan situation inte har någon lojalitet mot det samhälle som de också har ansvar för. Även om landets jordbrukare upplevde ransoneringen som någonting besvärligt vill de väl ändå inte i framtiden bli utsatta för det omdömet att bönderna är så omöjliga att kontrollera att dem kan vi inte ha med i någon som helst ransonering.
Herr talman! Det måste, herr statsråd, vara vanskligt att i en debatt som denna tala om att bönderna skulle vara så litet lojala mot samhället att det skulle vara besvärligt att tillämpa en ransonering för deras vidkommande.

Det är detta som bönderna har tyckt vara litet kantigt, om uttrycket tillåtes.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat industriministern om regeringen avser att föranstalta om undersökning av de stora oljebolagens manipulationer med tillförsel, prissättning m.m. i samband med de aktuella svårigheterna när det gäller försörjningen med olja och bensin. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Under den nu pågående oljekrisen har industriländerna inte kunnat enas om en fördelning av oljetillförseln från de oljeproducerande länderna enligt de regler som successivt utarbetats inom OECD. Uppgiften att åstadkomma en fördelning av de tillgängliga oljetillgångarna under hänsynstagande till OAPEC-ländernas direktiv har i stället kommit att i stor utsträckning ligga på de stora internationella oljebolagen. Detta har bl.a. medfört svårigheter för regeringarna att bedöma försörjningsläget. Jag har i olika sammanhang tidigare framfört kritik mot de internationella oljebolagens sätt att sköta informationen till de enskilda länderna och till OECD om sin fördelning av tillgängliga oljeoch bensintillgångar. Jag delar herr Hermanssons uppfattning att det är angeläget att få klarhet i oljebolagens beteende och tillvägagångssätt. Formerna för en sådan undersökning får bedömas mot bakgrund av bl.a. möjligheterna till internationellt samarbete i denna fråga.

Herr talman! I en rad andra länder har undersökningar startats eller genomförts som gäller just de stora oljetrusternas verksamhet under de senaste åren. I Förenta staterna har en kommission i senaten igångsatt undersökningar och offentliga förhör om hur de stora amerikanska oljebolagen utnyttjat den s.k. kris som de själva bidragit till att skapa. Oljebolagen sitter, konstaterar pressen, på de anklagades bänk. Jag har ännu inte sett någon slutrapport från kommissionen, men däremot har mycket sakmaterial om oljebolagens vinstökningar framkommit under förhören. Vinstökningen för Esso under 1973 har i den internationella pressen uppgivits till 59 procent, för Texaco till 45 procent, för Mobil till 47 procent och för Shell till 28 procent. Ett par amerikanska ekonomer beräknar att prishöjningen på oljan skall medföra en bruttoinkomst 1974 för de amerikanska oljebolagen som med 24 miljarder dollar överskrider 1973 års. I Västtyskland har kartellnämnden just publicerat en undersökning om de stora internationella oljebolagens handlande. Den konstaterar att dessa utnyttjat situationen till att tränga undan fria importörer, dvs. mindre västtyska bolag, från den internationella marknaden genom att kräva dubbelt så höga priser som deras egna dotterbolag fått betala för leveranser. Dessutom har de utnyttjat läget för att dölja dotterbolagens vinster. Kartellnämnden påvisar också manipulationer med oljenoteringarna i Rotterdam, de s.k. Platts prisnoteringar, i syfte att pressa upp dessa över den faktiska marknadsnivån. Tidningen Frankfurter Rundschau talar i en ledare om ”oljeskandal”. Man skall bruka ordet ”skandal” med sparsamhet, skriver tidningen, men i det här sammanhanget är ingen annan karakteristik möjlig. De stora oljetrusterna är desamma i sin verksamhet i Förenta staterna och i Västtyskland som i Sverige. Det finns all anledning misstänka att de utnyttjat läget på oljemarknaden under de senaste månaderna för att berika sig också på de svenska konsumenterna och för att förbättra sin marknadsställning gentemot de svenska konkurrenterna bl.a. en kooperativ organisation. En genomgripande undersökning bör kartlägga dessa förhållanden. Därför är jag, herr handelsminister, mycket tacksam för det positiva svaret på min enkla fråga. Det skulle bara vara intressant för allmänheten att få veta i vilka former den undersökning som här annonserats konkret skall bedrivas.
Herr talman! I anledning av de referat herr Hermansson gjorde av undersökningar i USA och Västtyskland om oljebolagens framfart vill jag bara påminna om att det existerar en ganska väsentlig skillnad i deras operationsutrymme i Sverige jämfört med i dessa båda länder. Sverige har alltsedan november haft en priskontroll på oljeprodukter, något som saknats i både Västtyskland och USA. Detta har spelat en rätt stor roll — såvitt jag förstår framför allt i Västtyskland — för att denna trafik kunnat pågå i så stor omfattning som det tyska kartellorganet anser sig kunna påvisa. Vi kommer så småningom att kunna redovisa de erfarenheter vi har gjort via prisoch kartellnämnden och via andra organ från Sveriges relationer till den västeuropeiska marknaden för oljeprodukter. Men jag tror att jag nu kan säga att den frihet i operationerna som oljebolagen haft i de två här relaterade fallen har de inte haft i vårt land. När det sedan gäller formerna är alltså läget det att vi för närvarande undersöker det intresse som finns på ett internationellt plan för att lägga upp vissa för flera länder gemensamma undersökningar. Som alla förstår skulle det i hög grad underlätta insynen och möjligheterna att få kunskap om vad som har hänt, om vi kunde få ett samarbete mellan ett flertal västeuropeiska länder. Det är i avvaktan på reaktioner på detta som jag vill låta formen stå öppen.

Herr talman! Jag tror att det skulle vara bra om man inte väntade alltför länge innan man satte i gång de här undersökningarna. Det är ju värdefullt att ha tillgång till det löpande materialet, och det kan finnas risker för att det material som man nu har tillgång till inte är möjligt att få tag på om ett par månader, om man dröjer med denna undersökning. Jag vill därför vädja om skyndsamhet när det gäller att få till stånd de undersökningar som handelsministern har lovat skall göras, vare sig de nu kommer att ske på ett internationellt plan eller genom att prisoch kartellnämnden eller annat organ arbetar på egen hand. Det är ju bekant att de stora utländska oljebolagen praktiskt taget inte deklarerar några skattepliktiga inkomster och inte betalar några skatter i Sverige. De tar i stället hem sina vinster i andra länder. Detta är just vad den västtyska undersökningen också påvisat. Bolagen har hållit relativt låga priser i Västtyskland och tagit hem vinsten utanför landet genom andra dotterbolag eller moderbolaget. Låga priser i ett land bevisar alltså ingalunda att oljebolagen inte gör stora vinster. Det handlar om prismanipulationer på det internationella planet, där man måste se hela verksamheten och inte kan bedöma läget bara i ett enskilt land och därav dra slutsatser.
Herr talman! Det gjorde jag inte heller; jag ville bara peka på den skillnad som fanns. Jag begrep inte det senaste som herr Hermansson sade, nämligen att låga priser ändå kan existera samtidigt som bolagen gör sig stora vinster. Det skulle vara intressant om herr Hermansson utvecklade hur det går till. Var tar de i så fall ut vinsterna? Någonstans måste ju priserna vara höga för att det skall bli stora vinster.

Herr talman! På den senaste frågan kan jag svara, att jag sade att låga priser i ett enskilt land inte bevisar att oljebolagen inte gör stora vinster, eftersom de kan ta hem vinsterna i andra länder genom andra dotterbolag eller genom moderbolagen. Sådant är ju sammanhanget. Det är tillfredsställande att Sverige har haft en prisreglering i motsats till en rad andra länder, men frågan är vad detta har betytt, hur stor inskränkning det har inneburit i oljebolagens handlande, hur de har handlat gentemot sina svenska konkurrenter. Det har förekommit en rad uppgifter om att de svenska bolagen har haft svårigheter med leveranser. De har tvingats köpa till betydligt högre priser än de internationella oljebolagens dotterföretag. Det är sådana frågor som jag menar också bör komma fram i undersökningen. Jag är övertygad om att det material som där framkommer ytterligare kommer att stödja kravet — som nu växer i styrka — på att oljebolagen skall förstatligas, så att statsmakterna får ett bestämt grepp om hela denna hantering.

Herr talman! Herr Takman har frågat utrikesministern hur regeringen i nuvarande läge ser på frågan om Sveriges handel med Chile. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den svenska regeringen har sedan länge verkat för friaste möjliga handel. I de internationella avtal vi anslutit oss till har vi åtagit oss att behandla alla länder lika. Vi kan inte överge denna inställning och bryta våra avtalsförpliktelser på grund av militärjuntans maktövertagande i Chile. Regeringen har konsekvent hävdat att beslut om ekonomiska sanktioner mot enskilda länder skall fattas enbart av FN:s säkerhetsråd. Först härigenom föreligger garantier för att sanktionerna grundas på en enhällig uppfattning bland stater tillhörande olika politiska grupperingar. Detta är i sin tur en förutsättning för att sanktionerna skall bli effektiva.

Herr talman! Jag tackar för svaret och beklagar att regeringen inte är aktiv också på det här planet gentemot terrorregimen i Chile. När jag ställde min fråga om handeln med Chile hade ett av Johnsonlinjens fartyg just lossat 400 ton koppar i Helsingborg och 250 ton koppar i Stockholm. Det senare partiet var enligt pressmeddelanden köpt av ASEA i Västerås. Kopparn kom från det statliga företaget CODELCO. Svensk opinion har inte glömt de svårigheter detta företag hade med svensk storfinans under Salvador Allendes regeringstid, då det verkligen representerade det chilenska folket. Det är överflödigt — mot bakgrunden av den hållning som regeringen har intagit tidigare — att upplysa handelsministern om vad valet av president Allende 1970 och statskuppen i september 1973 betydde. Det program som folkfrontsregeringen omedelbart inledde för att lyfta det chilenska folkets breda lager ur arbetslösheten, okunnigheten, misären, sjukdomarna och hopplösheten väckte enorma förhoppningar på hela den latinamerikanska kontinenten. Med beundran och sympati följde alla fredsoch framstegsälskande människor den chilenska regeringens och det chilenska folkets ansträngningar. Samtidigt verkade andra — och för tillfället starkare — krafter. De multinationella företagen satte i gång sin ekonomiska aggression. Priset på kopparn, som stod för 70 å 80 procent av Chiles exportinkomster, sjönk — eller rättare sagt sänktes — från 65 cent pundet till 45 cent pundet. Delvis omöjliggjordes försäljning helt och hållet, som det svenska exemplet visade. Världsbanken och andra banker vägrade ge lån och krediter. I denna skändliga ekonomiska aggression deltog svenska företag. Men sedan den 11 september 1973, när tusentals av den chilenska arbetarklassens bästa söner och döttrar har fängslats, torterats och avrättats, har Världsbanken börjat låna pengar till Santiago de Chile, till den fascistiska militärjuntan. Och svenska företag köper återigen koppar från Chile för att göra profiter och tjäna dollar. Det är, herr talman, mycket blod och smuts på dessa dollarsedlar och på de svenska händer som räknar in dem.

Herr talman! Herr Nyquist har frågat mig om jag är beredd att medverka till att statlig kreditgaranti ges för de oljeinköp som avser att säkra en tillfredsställande lagerreserv för de kraftvärmeverk som ägs och drivs av kommunalt bolag tillsammans med statens vattenfallsverk. Regeringen har inte funnit behov av särskilda åtgärder för att säkra kraftvärmeverkens oljeförsörjning. Regeringen har däremot vidtagit vissa åtgärder för att allmänt sett främja införseln av olja till Sverige. Sålunda har Överstyrelsen för ekonomiskt försvar fått tillstånd att disponera en rörlig kredit om 300 miljoner kronor för köp av råolja och oljeprodukter för vidare försäljning på den svenska marknaden. Översty relsen har med anlitande av denna kredit köpt olja för 250 miljoner kronor och förmedlat affärer till svenska företag för ytterligare 200 miljoner kronor. Förslag har lagts fram för riksdagen om utvidgning av denna kredit till 650 miljoner kronor. Krediten bör bl.a. kunna utnyttjas för kraftvärmeverkens behov. Vissa för vår försörjning viktiga kvantiteter olja kan i dag endast importeras till priser som överstiger de fastställda högstpriserna. Regeringen har därför med stöd av allmänna ransoneringslagen infört ett särskilt clearingsystem. Systemet innebär bl.a. att importör, som köper in olja till priser som ligger över den inhemska prisnivån, efter prövning kan erhålla s.k. clearingbidrag. Bidrag kan utgå med belopp som i stort motsvarar skillnaden mellan inköpspris och försäljningspris. Även producenter av värme för bostäder kan efter prövning av clearingnämnden erhålla clearingbidrag för leveranser som är dyrare än högstpriserna.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min enkla fråga. Jag hoppas att svaret inte är alltför låst utan att det efter närmare överväganden kan något nyanseras. Det är bra i och för sig att man har vidtagit åtgärder som underlättar oljeinförseln på det sätt som statsrådet nämnde. Detta tycker jag att man skall hålla Er räkning för. Men det var inte där skon klämde. Frågan hänför sig till det speciella fall av kraftvärmeproduktion för vilket stat och kommun — som anges i frågan — tagit ett gemensamt ansvar. Jag tänker närmast på den typ av fall som kan exemplifieras med Fyriskraft AB — till lika delar ägt av statens vattenfallsverk och Uppsala kommun genom Uppsala kraftvärme AB. Företaget har på ett mycket förutseende sätt, såvitt jag kan se, garderat sig mot starka prisfluktuationer och bristsituationer, liknande dem vi upplevt och kan tänkas komma att uppleva, genom att skaffa sig betydande lagerutrymmen i form av bl.a. bergrumsanläggningar. För närvarande motsvarar dessa reserver ungefär ett halvt års förbrukning. Till hösten kommer nya bergrum att tas i anspråk — uppfyllda garanterar de minst ett års förbrukning, vilket naturligtvis är mycket bra, och i det speciella fallet betyder det ca 300 000 kubikmeter olja. En enkel räkneoperation ger vid handen att det rör sig om betydande ekonomiska insatser, kanske av storleksordningen 100 miljoner kronor. Självfallet kan ett företag av det här slaget inte klara en sådan upplagring av egen kraft. Redan uppbyggnaden av företaget ställer ju stora krav på självfinansiering och likviditet. Att dessutom klara köp av stora kvantiteter olja för långsiktigt lagerändamål är praktiskt omöjligt utan hjälp utifrån. Såvitt jag förstår är vi överens om att det bör vara ett allmänt samhälleligt intresse att trygga oljereserver i tillfredsställande omfattning — vad man nu menar med tillfredsställande. Det bör i detta fall, anser jag, kunna ske genom att statliga kreditgarantier på lämpligt sätt utställs för inköpen, givetvis efter de anvisningar och begränsningar beträffande inköp och lagring som statsmakterna finner skäliga. Finns det eventuellt andra lösningar som kan tillgodose samma syfte — att hjälpa de här kraftvärmeaktiebolagen — bör man självfallet vara öppen även för dem, och kanske kan statsrådet anvisa någon sådan alternativ lösning.
Herr talman! Tyvärr kan jag inte glädja herr Nyquist med några sådana fräscha idéer. Jag kan bara säga att jag, utan att vara speciellt sakkunnig när det gäller de här samverkansföretagen, föreställer mig att deras kreditvärdighet är relativt hygglig. Det är alltså statens vattenfallsverk tillsammans med ett kommunalt bolag som står för företaget. Det är möjligt att de har svårigheter att hitta långivare, men vilken ekonomisk hjälp en statlig kreditgaranti egentligen skulle innebära för dem har jag litet svårt att se. Jag kan i varje fall inte tro att hjälpen skulle vara särskilt stor och att bristande kreditgaranti och bristande säkerheter skulle vara så avgörande svårigheter med tanke på den typ av företag det gäller.
Herr talman! Fru Sundberg har frågat mig, om jag anser att konsumentverkets skyldighet att effektivt nå och informera de konsumenter, som önskar information för att fatta bästa möjliga konsumtionsbeslut, kan fullgöras om lokaler för verksamheten saknas. Mitt svar är nej.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret, som var kort och kärnfullt — vilket man ju kunde vänta sig av handelsministern. Jag tackar också för att det som jag tyckte var ett positivt svar. Det innebar nämligen, som jag ser det, att lokaler av något slag kommer att tillskapas där konsumenterna kan erhålla information. Sådana lokaler saknas helt för närvarande. Man skulle ju tycka att ett verk som har som en av sina huvuduppgifter att meddela konsumenterna information — den andra huvuduppgiften är producentpåverkan — borde kunna ge information om sin egen verksamhet. Jag syftar här på nedläggningen av konsumenttjänsts lokaler. De stängdes hösten 1973 utan offentliggörande. När man nu ringer dit hänvisar växeln på Svensk byggtjänst alla samtal till konsumenttjänst till konsumentverkets växel. Konsumentverket har i dag ingen egen utställningslokal. De lokaler som verket förfogar över i Johannelund medger inte någon utställningsverksamhet. En annan brist, som följer härav, är att man inte heller kan ta emot studiegrupper. Det märkvärdiga i sammanhanget är att konsumentverket inte offentliggjorde stängningen av konsumenttjänsts lokaler. Om man läser petita för kommande budgetår finner man att stängningen inte nämns där, och inte heller i verkets egen verksamhetsplan sägs någonting om en förändrad utställnings-, rådgivningseller informationsverksamhet. Konsumentverkets tidskrift Råd och Rön hade tidigare uppgifter om när konsumenttjänst hade öppet, men nu har man där inga uppgifter om den saken, och tidskriften har heller inte på något sätt omnämnt stängningen av konsumenttjänst. Jag tycker att man från konsumentsynpunkt har rätt att kräva åtminstone den informationen, samtidigt som man naturligtvis ställer sig frågan: På vilket sätt skall då konsumenterna i stället få möjlighet att göra besök, träffa konsulenter här i Stockholm osv.? Jag vill nämna att på det lokala planet ute i landet har sökande ofta hänvisats till konsumenttjänst i Stockholm för upplysningar av olika slag. Det märkliga är alltså att verket här har minskat informationen, trots att verket har information som en av sina huvuduppgifter. Jag beklagar att detta inte har kommit till konsumenternas kännedom.
Herr talman! Såvitt jag har mig bekant håller konsumentverket för närvarande på att leta efter lösningar på det problem som fru Sundberg här har tagit upp. Jag tror att man på konsumentverket känner behov av att ha direktkontakt med konsumenterna i Storstockholm. Huruvida sättet att avveckla konsumenttjänst och den uteblivna informationen till konsumenterna i det sammanhanget var ett lämpligt förfarande eller inte kan jag inte uttala mig om.

Herr talman! Jag tror att många gläds åt detta handelsministerns besked att det ändå kommer att bli någon form av informationsverksamhet i fortsättningen. I anslagsframställningen för det kommande budgetåret står det att en utredning av såväl utställningssom rådgivningsverksamheten har inletts. Jag har förståelse för att man kan vilja göra en sådan utredning i samband med den nya organisationsformen, men jag tycker det är märkvärdigt att man innan denna utredning är klar i all tysthet och i smyg stänger de enda fungerande lokalerna i vårt land när det gäller informationsverksamheten och direktkontakten med konsumenterna. Jag vill gärna säga att det korta, kärnfulla svaret var positivt för mig och kanske för många andra.

Herr talman! Herr Claeson har frågat mig om jag — med hänsyn till de stora prisstegringarna och därav följande svårigheter för många bostads konsumenter — är beredd att vidta skyndsamma åtgärder för att eldningsfotogen kommer att omfattas av prisregleringen. På grund av starkt stigande världsmarknadspriser på oljeprodukter har som bekant betydande höjningar skett även i Sverige på dessa produkter. Prisökningen på eldningsfotogen har dock inte varit större än för motsvarande prisreglerade produkter. Jag vill också erinra om att statens prisoch kartellnämnd kontinuerligt övervakar prisutvecklingen och har till uppgift att anmäla om prishöjningarna på t.ex. eldningsfotogen blir omotiverat stora. Skulle tendenser till oskäliga prishöjningar uppstå är jag beredd att snabbt pröva att utsträcka prisregleringen till eldningsfotogen.

Herr talman! Min fråga har föranletts av de stora prishöjningar som under det senaste året skett på eldningsfotogen eller — som det också kallas av olika oljebolag — värmefotogen eller lysfotogen. Enligt de senaste uppgifterna från prisoch kartellnämnden har priset på eldningsfotogen under tiden januari 1973 till januari 1974 stigit med inte mindre än ca 90 procent. Priset per liter vid leverans i fat har stigit från ca 60 öre till I krona 13 öre. Till skillnad från andra brännoljor, för vilka prisstegringarna också — som handelsministern nyss sade — varit stora, är eldningsfotogenen inte föremål för prisreglering. Jag har inga uppgifter om hur många av de ca 300 000 omoderna lägenheterna i vårt land som är uppvärmda med eldningsfotogen. Men det kan vara omkring 100000. I de gamla fastigheter i Stockholm som saknar centralvärme — rivningslägenheter och andra — är uppvärmning med eldningsfotogen den dominerande. Erfarenhetsmässigt vet jag att lägenhetsuppvärmning med eldningsfotogen ställer sig ungefär dubbelt så dyr som lägenhetsuppvärmning med centralvärme i oljeeldade fastigheter, och då har ändå dessa senare oftast tillgång till varmvatten. De människor som det här är fråga om har oftast låga inkomster. I många fall är orsaken till att de bor så här dåligt säkerligen att de inte har råd att hyra bättre bostäder. Det finns alltså skäl att anta att de bostadskonsumenter som är hänvisade till att använda eldningsfotogen för uppvärmning av sina lägenheter t.o.m. drabbas hårdare av oljekrigets verkningar än de som bor modernt, vilka kan förutsättas ha lättare att klara dem. Man frågar sig då vilka orsakerna till detta är. Är det så att det inte har förelegat och föreligger samma knapphet på eldningsfotogen som på andra brännoljor och att det därför inte har ansetts befogat med prisreglering på eldningsfotogen? Eller är det så att man trots i stort sett samma bristsituation inte observerat prisutvecklingen när det gäller eldningsfotogen? Eller anser man att den prishöjning som skett inte har motiverat någon reglering? I anslutning till handelsministerns svar skulle man slutligen, herr talman, kunna fråga: När blir prishöjningar enligt handelsministerns uppfattning oskäliga eller omotiverat stora?
Herr talman! Jag tycker att herr Claeson skall ta sig en titt på prisutvecklingen för olika slag av oljeprodukter. Då skall han finna att det är alldeles riktigt att under perioden januari 1973—31 januari 1974 priset på eldningsfotogen har ökat med 82 procent. Men priset på eldningsolja 1, som fr.o.m. oktober var under priskontroll, har ökat med 137 procent. Räknar vi i öre per liter har eldningsfotogen ökat med 51 öre per liter och eldningsolja 1 med 300 öre per liter. Vid den senaste höjningen, som skedde den 29 januari, ökade eldningsolja I med 128 öre per liter och eldningsfotogen med 11 öre per liter. Det jag vill försöka hävda med dessa siffror, herr talman, är att jag inte tror att en priskontroll på eldningsfotogen hade föranlett så särskilt mycket lägre prishöjningar. Jag tror inte att en priskontroll hade fyllt någon egentlig uppgift. Säkert har också prisoch kartellnämnden gjort den bedömningen att prishöjningen varit mycket mindre på eldningsfotogen än på andra oljeprodukter. Bakom det ligger — här har herr Claeson hittat något av sanningen — att den här marknaden inte har särskilt stor efterfrågan. Det är alltså inte så lätt för bolagen ens i ett fritt marknadsläge att ta ut stora prishöjningar. Däremot delar jag helt herr Claesons uppfattning om de sociala konsekvenserna av starkt höjda priser på eldningsfotogen. Jag tror att dessa höjningar drabbar starkt utsatta grupper. Det är därför jag i svaret anför att jag är beredd att gå in med priskontroll om tendenser skulle uppstå till att priserna börjar stiga snabbt på eldningsfotogen. Men jag är inte beredd att göra det förrän den visar sig kunna fylla någon uppgift.
Herr talman! Jag hade förra veckan anledning att i denna kammare diskutera priset på eldningsoljor med bostadsministern. Vi konstaterade då att priset på eldningsolja 1 — den tunnare — har stigit så som handelsministern här har redovisat. Men om vi nu skall göra jämförelser mellan prishöjningarna på eldningsoljor och eldningsfotogen vill jag påpeka att prishöjningen på eldningsolja 3 vid den tidpunkten i förra veckan var av ungefär samma storleksordning som prishöjningarna på eldningsfotogen, enligt de uppgifter som vi fick in till den diskussionen. Men alldeles bortsett från det har jag med det anförda försökt påvisa att prishöjningar på fotogen, vilket handelsministern också håller med om, slår mycket hårt därför att det är fråga om konsumenter som befinner sig i ett utsatt läge. Vidare blir den totala uppvärmningskostnaden vid användningen av eldningsfotogen, redan med normala priser, mycket högre än uppvärmningskostnaden vid oljeeldning, och därför slår höjningar mycket hårdare. Min uppfattning är att det nu är motiverat att införa prisreglering beträffande eldningsfotogen. Jag tycker att de prishöjningar som har skett är oskäliga och att det är dags att försöka pressa ned priserna på eldningsfotogen och hålla dem nere.

Herr talman! Sedan jag i förra veckan begärt kammarens tillstånd att interpellera kommunikationsministern angående SJ:s pensionärsrabatter har mycket hänt. Efter ingripande av samme kommunikationsminister har SJ återtagit det beslut som föranledde interpellationen och i förbifarten också genomfört en del förbättringar jämfört med det läge som rådde tidigare. Det finns alltså ingen anledning att uppta kammarens tid med någon ytterligare diskussion i de här frågorna, eftersom problemen redan är lösta, varför jag nu hemställer att få återta den interpellation som jag väckte i förra veckan.

Herr talman! Beslutet om utlokalisering av statliga verk från Stockholm föranleder en serie regeringsförslag om olika anslag för att bekosta dessa utlokaliseringar. Ofta har vi från moderata samlingspartiet i dessa sammanhang begärt en samlad redovisning av kostnaderna för utflyttningen. Detta krav har inte uppfyllts och kvarstår därför. Det kvarstår med ökad skärpa mot bakgrund av det ansträngda skatteläge som rege ringens politik i största allmänhet kommit att medföra. Utflyttningen av statens provningsanstalt är ett bra exempel på hur pass dyrbar denna form av lokaliseringspolitik är. I höstas lade statens provningsanstalt fram en analys av de ekonomiska verkningarna för dess del av utlokaliseringen. Man beräknar där att verket behöver ett anslag om 25 miljoner kronor per år för verksamheten när man väl kommit till Borås. Av dessa 25 miljoner är det inte mindre än 14 miljoner som, fortfarande enligt verkets egen analys, innebär en merkostnad till följd av omlokaliseringen. Eftersom det är fråga om 200 tjänster, blir det alltså en årlig merkostnad om ungefär 70 000 kronor per anställd. Såvitt jag har kunnat förstå av uppgifter som har kommit fram på ett ännu senare stadium än vid analysen i höstas förefaller det som om verket nu har den uppfattningen att det kommer att bli ännu dyrare. Då har man ändå inte räknat med de merkostnader som uppstår på andra håll. Jag vill t.ex. påminna om att tekniska högskolan i Stockholm i en tidigare omgång, när man resonerade om att flytta statens provningsanstalt till Studsvik, vände sig emot detta med hänvisning till att det förekommer ett omfattande samarbete mellan de två institutionerna och att högskolan hade stort intresse av att ha tillgång till lärarkrafter från statens provningsanstalt och möjligheter att där bedriva examensarbeten för studenterna och vissa forskningsuppgifter. Vi moderater har, herr talman, i det ärende som nu behandlas, av arbetstekniska skäl inte anmält någon reservation. Men det är ändå anledning att i detta sammanhang, som några gånger tidigare, markera vår principiella uppfattning. Till en mera omfattande diskussion blir det tillfälle att återkomma i vår.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig hur jag förklarar mitt yttrande att i den nya författningen ”ingår ett grundlagsfästande av parlamentarismen, vilket är ett stort steg mot införande av republik — sedan är det bara ett penndrag”. Uttalandet gjordes för snart två år sedan vid den socialdemokratiska partikongressen i polemik mot en motion som krävde en ny utredning om statschefens ställning. Jag påpekade att det inte behövdes några ingående utredningar för att införa republik. När parlamentarismen är genomförd på det sätt som sker i den nya författningen behöver inte mycket skrivas om. Däremot krävs det alltid grundlagsändring även för en sådan omskrivning, dvs. beslut av två riksdagar med mellanliggande val. Om herr Fågelsbo tagit del av hela mitt inlägg hade innebörden säkert stått klar för honom.

Herr talman! Jag ber att till statsministern få framföra ett tack för att jag fått min fråga besvarad. Som statsministern sade i svaret är uttalandet från socialdemokratiska partiets kongress i oktober 1972.

Särskilt under de senaste veckorna, när grundlagsförändringarna livligt har diskuterats, har detta förts på tal, och man har sagt: Vad innebär egentligen den här kompromissen, när statsministern kan säga att man med ett penndrag kan införa republik? Jag har sagt — och det vet jag att många andra också har gjort — att det är fel; statsministern kan inte mena detta, för han såväl som alla andra vet ju att det här är fråga om en grundlagsändring som kräver beslut av två riksdagar med mellanliggande val. Man har ändå inte riktigt velat tro på denna förklaring utan invänt att när statsministern har sagt det så skall det väl vara riktigt. Det där yttrandet är faktiskt någonting som man låst sig fast vid, och det är därför värdefullt att herr Palme nu verkligen gör klart för svenska folket att så enkelt som det föreföll att vara i debatten vid partikongressen är det inte. Jag tycker också att det svar jag fått är litet undanglidande. Herr Palme säger att uttalandet gjordes i samband med en motion om ytterligare utredning om statschefens ställning och fortsätter: ”När parlamentarismen är genomförd på det sätt som sker i den nya författningen behöver inte mycket skrivas om. Däremot krävs det alltid grundlagsändring även för en sådan omskrivning, — — —.” Det verkar litet för enkelt det här också. Jag tycker att det vore värdefullt om herr Palme ytterligare gav oss besked om att någon ändring i statsskicket inte kan göras med mindre än att en grundlagsändring sker, dvs. beslut av två riksdagar med val emellan. Någon penndragsändring är inte möjlig.

Herr talman! Första delen av herr Fågelsbos anförande tycker jag var alldeles utmärkt, för där klarade han ut ett missförstånd. Det är visserligen bra med auktoritetstro, men det här lösryckta citatet av mig har valsat runt framför allt i högerpressen, och man behöver inte ha denna auktoritetstro på högerpressen. Sedan kände sig herr Fågelsbo tvungen att säga att det ändå inte var riktigt klart. Det sade han i andra delen av sitt anförande, och det beklagar jag — han kunde ha stannat vid hälften. Här finns en ganska klar distinktion. Jag motsatte mig en utredning om statschefens ställning, för lagtekniskt sett är en sådan utredning meningslös. Sedan man i författningen avskaffat det så att säga formella kungliga enväldet och den personliga kungamakten och konsekvent inför parlamentarismen, dvs. folksuveräniteten, är det lagtekniskt mycket enkelt att införa republik. Däremot är en sådan författningsändring ett rent politiskt beslut, som grundlagsenligt måste fattas av två riksdagar med mellanliggande val. Det här är en betydelsefull distinktion. Det ena är en lagteknisk fråga, där man inte behöver några utredningar, och därför motsatte jag mig vid partikongressen en sådan utredning. Det andra är en rent politisk beställningsfråga, om man vill ha en president eller en kung. Det är inte någon lagtekniskt besvärlig fråga utan ett politiskt beslut för riksdagen och folket. Jag tror det vore bra om herr Fågelsbo, som två efteråt har upptäckt detta mitt uttalande, nu vill medverka till att bringa klarhet i denna fråga. Därmed skulle han visserligen undanröja ett kärt ämne för högerpressen, men han skulle bidra till en riktig upplysning till det svenska folket.

Herr talman! När statsministern skall försöka nypa till någon brukar han alltid tala om högern och högerpressen, och det gjorde han nu gentemot mig också. Jag kan tala om att jag har fått kännedom om den här reaktionen av personer som alls inte är engagerade i det fallet, och jag har mött samma reaktion från många håll med olika politiska partischatteringar. Nu säger statsministern att det är bra om man försöker få klarhet i det här avseendet. Ja, herr statsminister, jag har faktiskt tagit upp denna fråga här för att statsministern skulle kunna slå fast och förklara vad han menade den där gången för ungefär ett och ett halvt år sedan. Och vi har ju fått förklaring i dag att så enkelt som med ett penndrag går det inte, utan det är två riksdagar med val emellan som skall fälla avgörandet.
Herr talman! Högerpressen nämnde jag inte för att på något sätt göra livet besvärligt för herr Fågelsbo utan som ett enkelt konstaterande att det är uteslutande högerpressen som nu i ett och ett halvt år har skrivit om detta mitt uttalande vid partikongressen. Men eftersom jag nu kan konstatera att herr Fågelsbo och jag är helt överens om den författningspolitiska frågans läge i detta fall har vi sålunda gjort en blygsam men dock gemensam insats i folkupplysningens tjänst.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ till förbud mot användning av giftiga gaser vid militära övningar. maktens förband gaser som är att hänföra till giftiga eller vådliga ämnen. Övningarna är nödvändiga för att personalen skall få erforderlig kunskap om skyddsmaterielen, bl.a. användning av skyddsmasker, och genomförs under speciella säkerhetsbestämmelser. De grundläggande övningarna leds av specialutbildad personal. Rök utnyttjas under krig för att avskärma motståndaren och skydda den egna truppen. Olika typer av rökammunition är härvid av stor betydelse. För att soldaterna skall kunna utnyttja den stridsteknik som kan komma till användning i krig måste de i fred tränas i att handskas med rökammunition. Den rök som alstras vid förbränningen av de rökämnen som ingår i huvuddelen av rökammunitionen kan i hög koncentration orsaka skador. Därför har omfattande säkerhetsbestämmelser utfärdats. Om dessa efterlevs innebär övningar med rök mycket små risker för deltagande personal samtidigt som övande förband kan få en rättvisande bild av rökens användning. Forskning pågår i syfte att få fram rökammunition vars rök om möjligt är helt giftfri. Jag följer noggrant frågorna om säkerhetsbestämmelserna vid tidigare nämnda övningar och hur dessa efterlevs men avser inte att för dagen ta initiativ till förbud mot användning av dessa ämnen.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min enkla fråga. Denna är föranledd av en enskild händelse inom Örebro län. Det enskilda fallet kan ju inte enligt gällande ordning diskuteras här men väl den problematik som tas upp i frågan. Bakgrunden är att tolv värnpliktiga beordrats in i ett trångt och mörkt skyddsutrymme utan att i förväg veta ändamålet härmed. Det uppges i pressen att den ifrågavarande gruppen uppfattat det som ett avbrott i övningen. I denna situation överraskas de värnpliktiga av den koncentrerade giftiga röken från en s.k. rökfackla. De tolv soldaterna, som ligger hopträngda, överraskas helt och panik utbryter. De som befinner sig närmast utgången försöker ta sig ut men motas till en början tillbaka med en brinnande rökfackla. De som befinner sig längre in i utrymmet andas in den koncentrerade röken och får allvarliga skador på sina lungor. Enligt uppgift i pressen skedde tre brott mot säkerhetsbestämmelserna: 1. Ingen förvarning och ingen genomgång av gasövningen skedde i förväg, vilket skall ske. 2. De värnpliktiga fick inte tillfälle att göra sina skyddsmasker klara, utan dessa låg i väskorna i två delar. 3. Röken släpptes in i ett slutet rum, vilket är förbjudet. Efter olyckan har övningsledaren erkänt att han inte kände till att röken från den s.k. rökfacklan var farlig i slutna rum och inte fick användas vare sig i slutna rum eller till gasövning över huvud taget, efter det att en flyglotta dödats av sådan rök år 1971. Övningsmomentet hade lagts in av övningsledaren själv utan att det var föreskrivet i kursplanen. I detta fall beror olyckan på bristande kännedom om den använda materielen från övningsbefälets sida. Då det tydligen möter svårigheter för informationen att tränga igenom i fråga om användande av här ifrågavarande materiel, är det då inte lämpligt och nödvändigt att denna utmönstras helt och ersätts med sådan övningsmateriel som inte kan förorsaka skador, även om den skulle komma att användas på fel sätt, som i det nu aktuella fallet? Det förefaller vara möjligt, herr försvarsminister, att utveckla rökavgivare med ringa eller ingen giftighet. Ställs sådan materiel till förfogande, får inte okunnighet från övningsbefälets sida sådana tragiska följder som vid fallen 1971 och i år den 31 januari. Det skulle vara värdefullt att nu få besked från försvarsministern om han är beredd medverka till att de aktuella rökfacklorna förbjuds som övningsmateriel i syfte att förhindra ett återupprepande av redan skedda olyckor. Försvarsministern har ju sagt att han inte just nu är beredd att förbjuda användandet av giftiga gaser, men min fråga gäller alltså den speciella materiel som det här är fråga om. Jag avser i detta sammanhang inte stridsgaser och liknande materiel, eftersom det härför finns specialutbildad personal. I det aktuella fallet var övningsledaren ett reservbefäl.
Herr talman! Jag framhöll i mitt svar att jag följer förhållandena på detta område med stort intresse, och det gäller självfallet i hög grad också det fall som herr Israelsson nämnt. Som bekant pågår det polisundersökning av detta, och vidare har JO infordrat rapport om omständigheterna kring denna händelse. Det är självfallet omöjligt för mig att på detta stadium ha någon mening om var ansvaret skall läggas för att denna olycka har inträffat. Jag tror att vi gör klokt i att vänta tills den nämnda rapporten framlagts. Men jag vill försäkra herr Israelsson att vi i vårt land är mycket starkt engagerade i strävandena att undvika olyckor i det militära livet liksom i det civila. Det pågår också på FOA ansträngningar att om möjligt få fram giftfri övningsmateriel för nu aktuellt ändamål. Jag vill gärna understryka att, när sådant här inträffar, alla de som på något sätt är engagerade naturligtvis också är intresserade av att motverka olyckor av detta slag. Det är sannerligen också för försvaret ett starkt intresse att visa att vi inom detta är intresserade av att ha så säkra och trygga förhållanden som möjligt. Men herr Israelsson måste förstå att jag inte för dagen kan annat än deklarera det starka intresse som jag och regeringen har av att vi kan komma fram till bättre förhållanden.
Herr talman! Jag är glad över försvarsministerns deklaration att han vill medverka till att sådana här olyckor inte skall upprepas. Jag tror, som jag sade i mitt första inlägg, att man utan större förfång skulle kunna förbjuda användandet av just den typ av materiel som det här är fråga om. Om man skall ha den kvar, bör den i varje fall endast få användas av personal som verkligen känner till hur den skall handhas — alltså specialutbildad personal, som försvarsministern också nämnde i sitt svar. Själva sakfrågan ville jag inte diskutera, eftersom man egentligen inte skall göra det här i riksdagen, men när den i alla fall kom upp kan jag tillägga, att ett anmärkningsvärt inslag just i det här fallet var att det dröjde 15 1/2 timme från det att olyckan inträffade tills polisanmälan gjordes.
Herr talman! Jag tror att herr Israelsson och jag är helt överens om att det inte finns möjligheter för oss att på det här stadiet, i avsaknad av en objektiv rapport, diskutera de här händelserna, som har blivit uppmärksammade i pressen och som naturligtvis också kommer att föranleda fortsatt diskussion när rapporten kommer på bordet. Men jag kan försäkra att — det är herr Israelsson också medveten om — om man kommer till den uppfattningen att vi inte på annat sätt kan komma till rätta med de här problemen, återstår kanske att förbjuda materiel av den här typen eller att föreskriva att bara speciell personal får handskas med den.
Herr talman! Jag skall bara tillägga att just det senaste yttrandet av försvarsministern är mycket värdefullt i det här sammanhanget.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag delar uppfattningen att kontakten mellan statliga myndigheter och enskilda personer skulle underlättas om tjänstemännen instruerades att på förfrågan uppge sitt namn. Det är självfallet en angelägen uppgift att åstadkomma så goda kontakter som möjligt mellan de statliga myndigheterna och allmänheten. Det finns åtskilliga instruktioner och anvisningar som syftar till det. Jag vill särskilt erinra om det s.k. servicecirkuläret, som ger de statliga myndigheterna och tjänstemännen en långtgående skyldighet att gå allmänheten till handa med upplysningar. Möjligheterna att genom instruktioner och anvisningar skapa ett gott förhållande mellan de statliga tjänstemännen och allmänheten har emellertid sina begränsningar. Jag tycker inte att det är behövligt att ge en uttrycklig föreskrift om ett så naturligt inslag i det mänskliga umgänget som att vid samtal tala om vad man heter.

Herr talman! Först ett tack till justitieministern för svaret! Det kanske kan tyckas att det jag tagit upp i min fråga är en alltför liten sak att ägna tid åt här i riksdagen, men frågan får ses som en del i ett större problemkomplex. Det är viktigt, när man har en stor förvaltning som de flesta människor av ett eller annat skäl ofta måste ta kontakt med, att denna inte upplevs som en anonym företeelse, en byråkratisk apparat, mot vilken de enskilda medborgarna måste stånga sin panna blodig. I stället måste de som söker förbindelse med statliga och kommunala myndigheter få en känsla av personlig kontakt med de handläggande tjänstemännen. Det är ju det bästa sättet att motverka misstron gentemot en växande offentlig sektor och övertyga människorna om att denna är till för att bistå dem. Att frågan om kontakt är väsentlig för många människor är odiskutabelt. Då är inte den fråga som jag här tagit upp utan betydelse. Det förstår jag att justitieministern också har tänkt när han relativt utförligt gått i svaromål. Det framgår för resten redan därav att JO haft anledning att ägna frågan uppmärksamhet. Anledningen till att frågan ställdes just nu var en tidningsartikel, som gällde bensinransoneringen, där det uppgavs att de anställda på ransoneringsenhetens informationsavdelning på länsstyrelsen i Stockholms län hade instruktioner att absolut inte uppge sina namn — alltså tvärtemot det vi här anser vara önskvärt. En sådan ordning finner jag i högsta grad otillfredsställande, och jag är glad över den positiva syn justitieministern har på frågan. Men det är viktigt att det synsättet sprider sig till hela förvaltningen, och det på alla nivåer. Det var intressant att ta del av vad JO skrev när han hade anledning att syssla med detta: ”Någon lagstadgad skyldighet för tjänstemän hos staten eller kommun att vid förfrågan uppge sitt namn finns ej. Även utan lagregler får det dock anses höra till god ordning, att en tjänsteman i sin tjänsteutövning tillmötesgår en sådan begäran.” Nu säger statsrådet att han inte tycker att det är behövligt med någon föreskrift.

Herr talman! Vad jag ville framhålla är att detta inte hör till det allra väsentligaste när det gäller umgänget mellan myndigheterna och allmänheten. Jag har också menat att man inte kan tynga instruktioner med detaljföreskrifter i alltför stor utsträckning. Man kan väl också säga att behovet av att få reda på vederbörande tjänstemans namn ibland kan vara så ringa att det inte är rimligt att man har en instruktionsföreskrift om det. Men jag vill understryka att jag, som jag har sagt i svaret, tycker att det är ett naturligt inslag i det mänskliga umgänget över huvud taget, i statsverksamheten lika mycket som på andra områden inom samhället, att man bör ta hänsyn till en sådan faktor.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det tillägget. Det är ett positivt uttalande av det slag som jag efterlyste och som jag tror kan ha verkningar ute på fältet.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag har för avsikt att tillgodose arbetsmarknadsstyrelsens förslag om erforderliga medel för att huvudmännen för verkstäderna inom arbetsvården skall kunna igångsätta arbetet för utbyggnad enligt uppgjord tidplan. Frågan om höjd ram för bidragsgivning till anordnande av verkstäder inom arbetsvården under detta budgetår bereds för närvarande inom arbetsmarknadsdepartementet. Beslut kan väntas inom kort. Angelägna byggnadsprojekt för denna vinter torde härigenom kunna påbörjas enligt uppgjorda planer.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Bengtsson för svaret. Men jag tycker att beredningen av det här ärendet har tagit ganska lång tid, herr Bengtsson. Arbetsmarknadsstyrelsen har för innevarande budgetår fått 25 miljoner kronor till förfogande, och redan i oktober meddelade arbetsmarknadsstyrelsen regeringen att de anvisade medlen skulle ta slut i november. Vid årsskiftet fanns utbyggnadsplaner i 20 kommuner. Det gällde en utbyggnad som skulle medföra en utökning med 477 platser. Arbetsmarknadsstyrelsen hade då gjort bedömningen att man behövde 18 miljoner till för att tillgodose de ansökningar som hade kommit in. Om de här pengarna inte kommer fram ganska snart kan arbetsmarknadsstyrelsen inte fatta beslut, och det innebär ju att huvudmännen måste uppskjuta igångsättandet av projekterade anläggningar. Det är det ena, och det inverkar på byggarbetsmarknaden. Vi vet att vi har arbetslöshet på det området. Därtill innebär det att de arbetslösa, som har de skyddade verkstäderna som enda möjlighet, inte kan få något sådant arbete. Jag hoppas att det när det gäller det här beslutet, som ”kan väntas inom kort”, bara blir fråga om några dagar. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta kan vara alldeles lugn — läget är helt under kontroll. Det är inga av de här projekten som inte kan igångsättas, om de är angelägna. Det har inte funnits anledning att släppa fram pengarna förrän nu. Riksdagen har gett regeringen fullmakt att vidga ramen, om det skulle behövas, och jag har inte bedömt det som angeläget att vidga ramen förrän nu. Men nu skall vi göra det — vi skall gå igenom projekten. Det är inte alldeles givet att alla de projekt som arbetsmarknadsstyrelsen kommer fram med verkligen skall fram nu. Den saken vill vi pröva. Herr Gustavsson i Alvesta, som är ledamot av arbetsmarknadsstyrelsen, kan självfallet ha ett intresse av att få med alla projekt — vi gör emellertid en totalbedömning. Men jag säger ju i mitt svar, som väl ändå måste betraktas som mycket positivt: ”Angelägna byggnadsprojekt för denna vinter torde härigenom kunna påbörjas enligt uppgjorda planer.” Det vågar jag stå för; vi skall se till att så sker.
Herr talman! Jag litar på statsrådet Bengtsson i det här fallet. Men det är ändock så att de projekt, som kommit in till arbetsmarknadsstyrelsen och där huvudmännen redovisar utbyggnader, är inte byggda på lös grund. Jag har i min egen kommun ett projekt som vi nu skall sätta i gång. Kommunerna eller landstingen som är huvudmän skall få 50 procent av beloppen vid projektens igångsättande. Därför kan det redan ha inträffat förseningar på grund av att arbetsmarknadsstyrelsen inte har haft möjligheter att bevilja pengar.
Herr talman! Jag kan ju inte lova herr Gustavsson i Alvesta att hans eget projekt där hemma skall prioriteras före alla andra. Det projektet får vi bedöma tillsammans med övriga projekt. Men det förhåller sig ju på det sättet att i den budget som nu skall behandlas anvisas också 25 miljoner kronor, och det är alldeles klart att här måste finnas planer färdiga i kommuner och landsting för avsevärt mer än de 18 miljoner som arbetsmarknadsstyrelsen har begärt. Det finns ju planer för nästa budgetår, då vi får 25 miljoner, och dessutom kan vi höja ramen. Det som herr Gustavsson i Alvesta anför har alltså egentligen inget intresse när det gäller den här saken.
Herr talman! Jo, det har intresse, därför att det var ett exempel som jag visade på. Jag menar inte att projektet hemma i Alvesta skall prioriteras, och jag har också den uppfattningen att det inte är statsrådet som prioriterar utan det är arbetsmarknadsstyrelsen. Statsrådet medverkar till att arbetsmarknadsstyrelsen får pengarna, och sedan är det arbetsmarknadsstyrelsen som prioriterar. Är det inte så?
Herr talman! Jag vet inte att våra ämbetsverk har övertagit riksdagens och regeringens befogenheter — inte ens därför att det finns riksdagsmän med i styrelsen. Om verket begär 18 miljoner och anvisar en rad projekt, då tar vi oss friheten att pröva dem och säga att de och de projekten är mycket angelägna, och så anvisar vi medel till dem. Det kan aldrig bli tal om att riksdag och regering lämnar ifrån sig den politiska bedömningen till ämbetsverken. Det var inte meningen när det kom representanter för riksdagen in i verkens styrelser.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat utrikesministern om regeringen avser att mot bakgrund av den senaste utvecklingen föranstalta om Sveriges utträde ur Världsbanksgruppen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Den av herr Svensson nämnda utvecklingen torde avse det lån som Världsbanken i förra veckan lämnade till Chile. Bakgrunden är följande. År 1970 inställde Världsbanken sin långivning till Chile. Detta har vid olika tillfällen under de gångna tre åren skarpt kritiserats av Sverige. Vi har därvid understrukit det allvarliga i att banken på detta sätt bidragit till de ekonomiska problem som Allenderegeringen ställdes inför. I månadsskiftet augusti-september 1973 framlade Världsbankens ledning två förslag om bistånd till Chile. Lånebeloppen uppgick till sammanlagt ca 13 miljoner dollar. Innan förslagen tagits upp i Världsbankens styrelse förklarade ett antal medlemmar att de inte ämnade stödja dem. Världsbankens ledning ansåg det då osannolikt att förslagen skulle erhålla majoritet i styrelsen och beslöt att uppskjuta behandlingen på obestämd tid. Det är samma förslag som nu åter framlagts och godkänts av styrelsen den 5 februari. De nordiska länderna klargjorde därvid genom sin representant att de inte kunde ställa sig bakom de föreslagna lånen till Chile. Motivet härför var bl.a. att långivningen till Chile inte hade diskuterats utifrån principiella utgångspunkter. Vidare ifrågasattes de utlåningskriterier som nu möjliggör lån till Chile men som förhindrade stöd till Allenderegeringens ekonomiska och sociala reformprogram. Svaret på herr Svenssons fråga är emellertid nej. Sveriges medlemskap i Världsbanksgruppen liksom i andra internationella organisationer på utvecklingssamarbetets område måste avgöras mot bakgrund av en bred bedömning av deras politik och det stöd verksamheten har bland u-länderna. Även om Världsbanksgruppens politik i vissa avseenden med fog har kritiserats är det uppenbart att bankgruppen har u-ländernas stöd som en viktig källa för obunden, internationell kreditgivning för utvecklingsändamål. Våra möjligheter att påverka Världsbanksgruppen, så att den bättre tillgodoser de fattiga folkens behov och krav, kan bara tillvaratas om vi stannar kvar inom organisationen. Det råder inget tvivel om att detta överensstämmer med u-ländernas uppfattning.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Vänsterpartiet kommunisterna har sedan länge skarpt kritiserat Sveriges engagemang i Världsbanksgruppen. Vi har gjort det därför att banken och dess organ i sin politik allt klarare har gynnat öppet reaktionära regimer. Vi har gjort det därför att dess lånepolitik har ställt sådana villkor för u-länderna som innebär inblandning i deras ekonomiska och sociala politik samt krav på att deras ekonomiska politik skall läggas upp efter ortodoxa, borgerliga principer. Vi har kritiserat att Världsbanksgruppen har fungerat som ett biståndsorgan åt den amerikanska utrikespolitiken. Vi har kritiserat att de projekt som banken och dess organ stöder främst är ägnade att öka mottagarnas beroende av de stora imperialistländerna. Och vi har särskilt hårt vänt oss mot att bankgruppen systematiskt har deltagit i den ekonomiska krigföringen mot folkfrontsregimen i Chile. Chile har under Allendes tid blivit bojkottat av banken och dess organ. Bankens chef är direkt lierad med ITT, som har varit en ledande kraft bakom demokratins krossande i Chile. På vår kritik har regeringen svarat att man också är delvis kritisk mot Världsbankens politik. Men man har hoppats på löften från McNamara om en öppnare attityd, och man har hänvisat till att man själv arbetar för en förbättring. Vi har de senaste dagarna sett vad som hänt. Världsbankens ledning har inte bara med framgång deltagit i krigföringen mot Allende. Den har nu också beviljat medel åt fascistjuntan i Chile. Det som Allende i många år utan minsta framgång begärde, det fick general Pinochet efter några månaders urskillningslöst slaktande av vänstern i Chile. Och detta går Sveriges representant i IDA inte uttryckligen emot i sitt votum. Och i Internationella valutafonden är man t.o.m. positiv till bidrag åt den nuvarande chilenska regimen. Och i årets budget äskar regeringen att utbetalningarna till IDA skall öka med 100 miljoner till 280 miljoner kronor. Var står en sådan regering egentligen, när det gäller Chilefrågan? Och tänker man efter detta fortsätta att hoppas på ytterligare ”förbättringar” i herr McNamaras lånepolitik mot u-länderna? Med anledning av formuleringarna i det lämnade svaret vill jag slutligen fråga: Tycker fru Sigurdsen att Världsbanken kan kallas en obunden kreditkälla? Och hur långt kan banken och bankorganen få gå i sina politiska provokationer, innan regeringen drar sina slutsatser och verkligen säger ifrån?
Herr talman! Så sent som 1967 motionerade också vänsterpartiet kommunisterna om en höjning av anslaget till IDA. Det är väl inte så att Världsbanksgruppens politik har försämrats efter 1967? Man kan väl snarare säga att den har förbättrats. Herr Svensson i Malmö säger att vi inte gick emot förslaget om anslag till Chile när beslutet fattades den 5 februari. Den nordiska representanten gjorde vad man kan göra. Det var alltså ingen votering, men den nordiska representanten lade ned sin röst. Jag har i mitt svar sagt att u-länderna själva önskar ett stöd för IDA — det finns många uttalanden om det. Tanzanias finansminister sade det vid årsmötet 1973, och de alliansfria staterna uttalade detsamma i Alger i september. Jag tycker alltså inte att herr Svensson eller vpk här för u-ländernas talan. Från deras sida finns ett bestämt intresse av att vi stöder IDA. När det sedan gäller Internationella valutafonden vill jag först och främst säga att detta inte är en institution som är inriktad på utvecklingsfinansiering. Till skillnad från Världsbanken har denna fond beviljat lån till Chile under Allendetiden. Chile har under den tiden fått två krediter på 95 miljoner dollar. Ett svenskt avståndstagande skulle ha kunnat tolkas så, att vi vill skärpa utlåningsreglerna. Om vi hade reagerat så skulle det ha uppfattats som negativt av de flesta u-länder.
Herr talman! Invändningen om vpk:s inställning 1967 har jag bemött så många gånger att jag inte tycker att jag skulle behöva bemöta den nu igen. Det var onekligen så att vi inte var observanta på den punkten. Vi lät lura oss av era försäkringar om att det här var en bra sak. Sedan har vi fått höra försäkringar om att Världsbankens politik skulle bli bättre. Men hur ser utlåningsschemat enligt rapporten från 1972/73 ut, och vilka krediter är det som har beviljats de senaste månaderna? Fördelningen är exakt densamma som den brukat vara under de senaste åren: det är militärjuntorna i Indonesien och Brasilien, det är Spanien och Turkiet som har fått de stora posterna. Jag skulle vilja fråga fru Sigurdsen: Varför lade de nordiska ländernas representant bara ned sin röst, när den här frågan kom upp? Varför röstade man inte emot, varför gjorde man inte ett klart politiskt ställningstagande? Det är väl ändå så, fru Sigurdsen, att den affär som Världsbanken nu har med den chilenska fascistjuntan markerar den absoluta politiska bottenpunkten i Världsbanksgruppens hittillsvarande utveckling och karriär. Man kan väl inte säga att den blivit bättre när den kan hamna på en sådan bottennivå. Då uppstår onekligen frågan: Om det nu inte blir bättre och om en sådan här bottenpunkt nu nåtts, när skall då regeringens tålamod tryta? Om regeringen nu inte vill att Sverige skall utträda ur Världsbanksgruppen, när anser regeringen då att den bör göra en politisk deklaration mot bankens politik, i bankorganen och även offentligt?
Herr talman! Jag har sagt att Sverige vid flera tillfällen skarpt kritiserat Världsbankens agerande. När det gäller Världsbankens utlåningspolitik vill jag säga att man inte kan komma ifrån att en multilateral utvecklingsorganisation oberoende av sin struktur och karaktär måste föra en politik som gagnar alla u-länder. Man kan konstatera att en ökande andel av IDA:s resurser under de senaste tio åren har satsats på de fattigaste länderna. Från svensk sida kommer vi att fortsätta vårt agerande. Det kommer att ske i motvind — vi vet att det är besvärligt och att det tar tid. Vi kan inte här göra en revolution, som kanske skulle ligga närmare till för herr Svensson i Malmö och hans parti. Även i detta arbete måste vi följa reformismens väg. Men det har alltså skett en utveckling till det bättre.
Herr talman! Är det fru Sigurdsens ärliga mening att Världsbanken och speciellt IDA stöder de fattiga länderna? Vem i de fattiga länderna är det man stöder när man beviljar stora krediter åt militärjuntan i Brasilien eller militärjuntan i Indonesien? Är det de fattiga nationerna och de fattiga folken man då stöder? Är det fru Sigurdsens uppfattning att det inte spelar någon roll vilken sorts regim ett land har, därför att stödet alltid kommer till nytta? Har fru Sigurdsen den uppfattningen att det inte spelar någon roll hur korrumperad, hur reaktionär eller hur överklassbetonad regimen är — då har fru Sigurdsen även läst sin socialdemokratiska bibel ganska dåligt. Jag upprepar min fråga: Avser regeringen att i det aktuella sammanhanget göra någon form av offentlig politisk deklaration i eller utanför Världsbanksgruppen i den här frågan om kreditgivningen till Chile?
Herr talman! Till att börja med vill jag säga att IDA inte har gett något lån till Brasilien. Ett land som får stöd, som jag kan nämna här och som tillhör de fattigaste länderna, är Tanzania. Vidare vill jag säga till herr Svensson i Malmö, vilket också framgår av mitt svar, att regeringen inte har för avsikt att lämna Världsbanksgruppen. Det måste vara ett riktigare förfaringssätt att försöka påverka politiken inom Världsbanksgruppen. Det är väl på det sättet att herr Svensson i Malmö inte anser att den svenska regeringen för en politik som helt tillfredsställer honom, men genom sitt arbete inom riksdagen försöker han påverka politiken i den riktning som han tycker är den rätta.
Herr talman! Vi diskuterar här hela Världsbanksgruppen, och Världsbanken har varit synnerligen aktivt engagerad i Brasilien. IDA har inte varit engagerad där, eftersom Brasilien inte hör till den grupp länder som IDA arbetar med. Men Världsbanksgruppen som helhet har varit engagerad där, och speciellt efter den fascistiska kuppen 1964, när krediterna har flödat till Brasilien. Däremot har IDA, som fru Sigurdsen speciellt apostroferar, varit mycket aktiv på ett annat håll. Militärjuntan i Indonesien hör nämligen till dess verkligt stora kunder. Jag skulle vilja ställa en fråga till fru Sigurdsen. Ni vill arbeta för en förbättring av Världsbanksgruppens politik genom att stanna kvar inom den. I vilket århundrade beräknar ni att den förbättringen — med den nuvarande utvecklingstrenden — kommer att inträffa? Hur stort skall ert tålamod vara innan ni tar bladet från munnen i offentliga politiska deklarationer?

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har ställt följande frågor till mig: 1. Kan i de lagändringar som genomfördes våren 1973 även inläsas en önskan om en mindre traditionell praxis i vårdnadsmål? 2. Gör man inom departementet uppföljningar och studier av utvecklingen i domstolspraxis och i så fall hur? 3. Finner statsrådet det befogat att man från lagstiftarnas sida överväger mera av vägledande generella anvisningar till socialmyndigheter och domstolar i dessa frågor? Som herr Svensson själv har konstaterat i sin interpellation innebär lagreglerna om hur domstolar skall avgöra vårdnadstvister mellan föräldrar att hänsyn skall tas enbart till barnets bästa. Genom lagändringen förra året tog vi bort en bestämmelse om att man i vårdnadsfrågor skulle kunna ta hänsyn till makes skuld. Den bestämmelsen tillämpades knappast av domstolarna. Genom att ta bort den underströk vi emellertid att vårdnadstvister skall avgöras med hänsyn till barnets bästa i det enskilda fallet, samtidigt som vi avskaffade ett uttryck för det tidigare skuldtänkandet i äktenskapsrätten. Den andra ändringen som vidtogs i vårdnadsreglerna syftade till att likställa barn utom äktenskap med barn i äktenskap. Svensk lag innehåller alltså inte några bestämmelser om företräde för endera föräldern i vårdnadsfrågor. En annan ordning har man exempelvis i Norge, där modern ges företräde när barnet är litet. Herr Svensson är säkert överens med mig om att det inte finns anledning att ändra den svenska lagen på den här punkten. Undersökningar om rättspraxis brukar vi i departementet göra när vi tror oss ha anledning att överväga ändrad lagstiftning. Så är inte fallet här, och någon undersökning har vi inte heller gjort. När det gäller praxis i vårdnadsmål är det viktigt att komma ihåg att när föräldrarna är överens om vem av dem som skall ha vårdnaden om barnen så skall domstolen enligt lagen besluta i överensstämmelse med föräldrarnas önskemål, såvida det inte är uppenbart stridande mot barnens bästa. Sådana överenskommelser träffas också i mycket stor utsträckning. Jag tror att alla är ense om att det är önskvärt att föräldrarna själva löser frågan om vem av dem som skall ha vårdnaden om barnen. En tvist i vårdnadsfrågor väcker prestigekänslor och vållar psykiska skador som inte läks så lätt. Vårdnadstvister kan därför försämra barnens förhållanden till föräldrarna eller en av dem för all framtid. Samhället skall naturligtvis hjälpa föräldrarna att fatta sitt beslut genom att ge dem råd och vägledning. Här har bl.a. familjerådgivningen sin självklara plats. Men beslutet måste föräldrarna fatta själva. När det sedan gäller vårdnadstvister, alltså fall då föräldrarna är oense och vardera föräldern vid domstol yrkar att få vårdnaden om barnen, åligger det domstolen att i varje särskilt fall utröna vad som är bäst för barnet. För att få ledning vid avgörandet av de ofta mycket svåra och intrikata vårdnadsmålen har domstolen möjlighet att anlita sakkunniga. Så gott som undantagslöst inhämtas också yttrande från barnavårdsnämnden. Inte sällan anlitas barnpsykiatrisk expertis. Att modern i de flesta tvistiga vårdnadsmål har fått vårdnaden om barnen sammanhänger säkert med de ekonomiska förhållanden som hittills varit förhärskande i samhället. I en tid då det normala mönstret var att mannen försörjde familjen och den gifta kvinnan som sin huvuduppgift hade hemmets skötsel och barnens uppfostran var det naturligt att modern fick vårdnaden om barnen om familjen upplöstes och att fadern fick fortsätta att genom förvärvsarbete svara för barnens underhåll. Förutsättningarna har emellertid förändrats genom de senaste årens reformer på det ekonomiska och sociala området. BI. a. har kvinnans utträde på arbetsmarknaden och samhällets ökade service i fråga om barntillsyn medfört att familjemedlemmarnas inbördes roller börjat förändras. Samtidigt som modern får bättre förutsättningar att försörja sig själv och bidra till barnens underhåll får fadern ökade möjligheter att ta del i ansvaret för barnens vård och fostran. Denna utveckling påverkar givetvis föräldrarnas egen inställning till frågan om uppgifter och ansvar när det gäller barnen. Jag vill emellertid betona att det här rör sig om en successiv utveckling, som tar åtskillig tid. Det är därför naturligt att den först efter hand slår igenom i domstolarnas avgöranden. Fortfarande torde de utredningar som görs i vårdnadsmålen i de flesta fall utmynna i att modern bör få vårdnaden om barnen, åtminstone när det gäller mycket små barn. En undersökning som har gjorts beträffande praxis vid barnavårdsnämnden i Stockholm visar dock att fadern i ett stort antal fall har förordats som vårdnadshavare. I det alldeles övervägande antalet fall förhåller det sig så att domstolarna följer barnavårdsnämndernas utlåtanden. Inte sällan förekommer för övrigt att parterna enar sig om den lösning som barnavårdsnämnderna har föreslagit. Enligt min mening är det inte praktiskt möjligt för lagstiftarna att försöka styra den pågående utvecklingen genom att ge direkta anvisningar till socialmyndigheter och domstolar. Man kan inte gärna ge allmänna anvisningar om att fadern i större utsträckning än hittills bör tillerkännas vårdnaden om barnen. Varje fråga måste avgöras av myndigheterna med hänsyn till förhållandena i det enskilda fallet. Givetvis är det dock angeläget att både domstolarna och andra myndigheter noga följer utvecklingen på detta område av samhällslivet. För både barnen och föräldrarna är det viktigt att den pågående utvecklingen mot ett lika ansvar i förhållande till barnen fortsätter. Den utvecklingen främjar vi bäst om vi fullföljer det sociala reformarbetet efter de linjer som vi redan har utstakat. Däremot tror jag inte att något väsentligt står att vinna genom ändrade vårdnadsregler.

Herr talman! Jag tackar herr Lidbom för svaret. Det var utförligt, och det innehåller också, som jag kan se, flera beaktansvärda och viktiga synpunkter. Men det kännetecknas kanske i någon mån av en viss ovilja att tränga djupare in i problematiken. Om jag får vara litet respektlös, kan jag väl säga att nästa gång den charmfulla föredraganden i familjerättsfrågor i departementet får i uppdrag att skriva interpellationssvar åt herr Lidbom kunde det vara ändamålsenligt, om hon inte ägnade så mycket tid åt att undervisa interpellanten om vad som står i lagen — det vet nämligen interpellanten oftast själv. Bättre vore om man mer seriöst försökte tränga i den problematik som gäller för de 20 000 barn som årligen ställs inför situationen att deras föräldrar separerar. I svaret konstateras att svensk lag inte ger något rättsligt företräde åt någondera föräldern i en tvist om vårdnaden. Men det är, som jag har sagt, inte i lagtexten problemet ligger utan i praxis. Den svenska lagutformningen är i och för sig rättvisare och bättre än den norska genom att den är mer förutsättningslös. Men problemet är ju att man även i Sverige via praxis i stor utsträckning så att säga har det norska systemet. Redan i Beckmans utgåva Svensk familjerättspraxis möter vi påståendet att ”något legalt företräde har i Sverige ej tillerkänts modern. Hennes naturliga företräde, särskilt i fråga om späda barn, är emellertid allmänt erkänt i praxis.” Detta är ett anmärkningsvärt uttalande. För det första därför att det fått stå kvar i lagutgåvan trots att den har nytryckts i fem upplagor sedan 1954. Och just under denna period har de familjesociologiska förändringarna nog varit speciellt stora. För det andra är detta s.k. naturliga företräde egentligen, om man skall kalla det vid dess rätta namn, ett grovt ingrepp i barnets rätt. Familjerättsreformen 1973 stärkte barnets rätt. Barnets rätt till det bästa hemmet betonades speciellt av herr Lidbom. En riktig uppfattning av barnets rätt kan emellertid endast komma till uttryck om man har en någorlunda fri och förutsättningslös prövning av de individuella rättsfallen. Om det finns en allmän föreställning hos myndigheterna att det ena könet har ett generellt företräde, är det däremot ett mycket kraftigt styrande ingrepp i proceduren och därtill ett ingrepp i barnets rätt, som riksdagen sagt sig vilja stärka. Barnen löper alltså ibland risken att hamna i sämre förhållanden än nödvändigt, bara därför att rättskipningen utgår från en viss dogm. Då uppstår naturligtvis frågan om herr Lidbom är överens med justitierådet Beckman eller inte och om Beckmans uppfattning — som ju härrör från en betydligt äldre tid — är i överensstämmelse med lagstiftarnas avsikter eller inte. Beckmans Svensk familjerättspraxis är ju ett standardverk i den juridiska undervisningen, och därför är problemet i högsta grad relevant. Om herr Lidbom något hade utvecklat dessa ting hade det dessutom stått i nära förbindelse med den första av de frågor som jag ställde i interpellationen. För det tredje, och det är det verkligt allvarliga, har rättspraxis i realiteten kommit att utgå från traditionella föreställningar som saknar vetenskaplig grund och som är mycket illa anpassade till aktuella samhällsförhållanden. Föreställningen om det s.k. naturliga företrädet har sina rötter i en romantiserad och mytisk tolkning av modersrollen. Praxis har därför kommit att i hög grad favorisera modern i själva rättstillämpningen. Detta är inte bara till förfång för fäderna och för barnets rätt att få en förutsättningslös prövning av sin situation; det är också till förfång för kvinnan, nämligen på det sociala planet. Det har bidragit till en fixering av kvinnan vid vårdarrollen och verkat hindrande på hennes allmänna frigörelse. Ingenstans i Sverige i dag torde synen på kvinnans roll vara så 1800-talsmässig som just vid bedömningar av vårdnadsfrågor. Nu är förvisso herr Lidbom helt medveten om denna traditionalism i tänkandet. Och han är, som jag har uppfattat det, lika litet som jag någon anhängare av den. Men han menar att den har sin rot i en äldre tids ekonomiska och sociala struktur. Han drar därav slutsatsen att med den ekonomiska och sociala utvecklingen korrigeras detta mer eller mindre av sig självt och följaktligen är några direkta initiativ från lagstiftarna i själva rättsfrågan inte behövliga. Här förbigår herr Lidbom i någon mån problemets kärna. Djupast bottnar naturligtvis sociala relationer mellan könen i deras respektive ställning i produktionsprocessen. Men man måste akta sig litet grand för den alltför vulgärmarxistiska förenklingen att säga, att det är speciellt detta som har bestämt deras relationer till barnen och därmed också bestämt rättspraxis i vårdnadsärenden. Saken är betydligt intrikatare än så. När man i domskälen i vårdnadsmål söker motivera favoriseringen av modern är det nämligen inte med hänsyn till mödrars och fäders socialekonomiska och praktiska funktioner — om de är förvärvsarbetande eller hemmavarande etc. Motiveringarna är i stället rent psykologiska. I de resonemang som i den ena domen efter den andra föres fram görs en uppdelning av vårdarrollen i två funktioner: det man kallar den känslomässiga omsorgen och det man kallar den mer uppfostrande och planerande. Modern förutsätts bäst fylla känslorollen och fadern förutsätts bäst fylla uppfostrarrollen. Kvinnor är bäst på känslor, fäder är bäst på uppfostran — detta helt oavsett deras socialekonomiska funktioner. I en hovrättsdom från 1962 står det uttryckligen att man i allmänhet antar att kvinnan är bäst ägnad att fullgöra de rent känslomässiga omsorgerna. Man föreställer sig alltså något så häpnadsväckande som att kvinnor i allmänhet är mer känslomässiga till sin natur och mindre ägnade att sköta långsiktig uppfostran och planläggning än vad män är. Och mot bakgrund av denna totalt ovetenskapliga och omotiverade fördom byggs en hel rättsföreställning upp. Denna rättsföreställning används sedan dels för att i vårdnadstvister allmänt prioritera modern, dels för att betona hennes lämplighet särskilt när det gäller mindre barn, vilket också statsrådet i sitt svar konstaterar är fallet. Inte nog med att detta är en ovetenskaplig fördom. Och inte nog med att denna uppdelning av känslor och uppfostran saknar motsvarighet hos moderna föräldrar. Det värsta är kanske att den inte ens tycks ha haft någon motsvarighet hos den äldre generationen föräldrar. Det är nämligen så, delvis i motsats till vad även herr Lidbom tycks föreställa sig, att uppdelningen av föräldrarnas ekonomiska funktioner i något äldre tid inte alls självklart motsvarades av en uppdelning i deras psykologiska relation till barnen. Det är inte så, att en gammaldags hemmafru får bättre känslomässig kontakt med barnen än fadern, bara därför att hon är hemma. Tvärtom är det ofta så att den instängda och frustrerande tillvaron i hemmet lika gärna kan leda till en dålig känslomässig kontakt med barnen och en personlig disharmoni, och den gör det, som jag sade, faktiskt ganska ofta. Det jag nu säger är inte alls bara allmänna filosofiska reflexioner. Förhållandet har undersökts vetenskapligt i det av mig i interpellationen nämnda arbetet av Kälvesten och Meldahl. Trots att kvinnorna i undersökningsmaterialet till sitt stora flertal var hemmafruar var det bara i 33 procent av fallen som kvinnan kunde konstateras stå känslomässigt närmare barnen än mannen. Betydligt vanligare var andra mönster: delad känsloroll, fadern i känsloroll, flexibla och utbytbara roller mellan föräldrarna eller svag känsloanknytning från båda föräldrarna, etc. Och inte nog med att föreställningen om kvinnans känsloroll är falsk med utgångspunkt från dagens förhållanden. Den är felaktig även med utgångspunkt från gårdagens. De i undersökningen ingående föräldrarna var nämligen alla födda före 1925. Känsloförhållandet till barnen beror alltså inte direkt på den socialekonomiska sidan av föräldrafunktionen. Och domstolarnas föreställningar om känsloförhållandena baserar sig på en konstruerad idealbild, som är djupt fördomsfull och som strängt taget aldrig har haft någon verklighetsförankring, inte ens i det gamla samhället. Men likväl spelar denna psykologiska schablonbild uppenbarligen en stor roll i dagens rättsskipning, och den är fortfarande den bild som förmedlas till de ungdomar som studerar vid de juridiska fakulteterna. Vi finner en omvänd sådan idealbild i t.ex. ett land som Spanien, där fadersrollens betydelse idealiseras, vilket i sin tur medför en grovt orättvis prioritering av fadern i vårdnadsfrågor — även detta givetvis till förfång för barnets rätt. Det är betänkligt att dessa förhållanden diskuteras så litet bland myndigheterna, och det är betänkligt om inte justitiedepartementet och lagstiftarna närmare söker studera och klara ut de egenartade och av allt att döma orealistiska föreställningar om män och kvinnor som övar inflytande på detta viktiga område av rättspraxis. Departementet borde här kunna initiera en bredare undersökning och diskussion. Föreställningen om kvinnans känslosamhet och känsloroll leder till andra egendomliga drag i rättspraxis. Den leder till att man låter frågan om barnets ålder vid själva domstillfället öva ett mycket betydande inflytande. Det är ju egentligen helt ologiskt. Frågan gäller ju var barnet får det bäst med hänsyn till hela sin framtida utveckling från barn till vuxen. Och det har ju mycket litet med barnets aktuella ålder vid ett visst tillfälle att göra. Små barn har som vi alla vet en tendens att bli stora. Men i många domskäl resonerar man som om barnet alltid skulle befinna sig i samma ålder som vid domstillfället. Också detta hamnar på den ovetenskapliga fadersoch modersbildens ansvarskonto. Moderns påstådda känsloroll används också för att prioritera henne som vårdnadshavare till flickor. Även detta är en minst sagt märklig tes. Tag ett nutida barn, en flicka, som varje dag är på sin barnstuga och där nästan uteslutande har sina vuxenkontakter med kvinnor. Fortfarande är 90 procent av dem som tas in på förskoleseminarier kvinnor. Skulle det vara en särskild fördel för denna flicka att även sedan hon kommer hem få möta och bli ompysslad av ytterligare en kvinna? Det är ju alldeles tvärtom: en sådan situation talar snarare för fadern som vårdnadshavare, i den mån man nu skall föra den sortens resonemang över huvud taget. Hela resonemanget att små barn mer behöver sin mor än sin far är över huvud taget barnpsykiatriskt sett mycket tvivelaktigt. Det är en fråga om parternas personligheter, inte om deras kön. För övrigt är det ett etablerat faktum i barnpsykologin, att små barn har utvecklingsperioder mycket tidigt i sitt liv där kontakten med vuxna av motsatt kön har speciell betydelse, så t.ex. i åldern två och ett halvt till tre år. En ytterligare observation är, att hela detta ovetenskapliga tänkande som styr vårdnadsavgörandena tillämpas på ett så nyckfullt sätt. Det ges inga klara kriterier på hur mycket barnets ålder och kön tillåts ha betydelse och vid vilka åldrar respektive föräldrar bör prioriteras. Jag har här ett verkligt skräckexempel, ett rättsfall från Stockholm år 1965. Det gällde en pojke som var åtta och ett halvt år. Barnavårdsnämnden hävdade att barnets ålder talade för modern som vårdnadshavare. Domstolen menade däremot att samma ålder talade för fadern. Med en sådan nyckfullhet förvandlas en redan i sak tvivelaktig bedömningsgrund till rent nonsens. Att jag uppehåller mig så utförligt vid denna sida av praxis beror på att den uppenbarligen i många fall leder till för barnet ogynnsamma domslut. Även i fall där fadern i andra hänseenden har framstått som den lämpligare går rätten på modern med hänsyn just till de påstådda naturliga förutsättningarna. Det extrema exemplet finner man i högsta domstolen år 1967 — om jag nu skall tillåta mig att kritisera en så hög instans. I ett mål om två pojkar ansågs modern uttryckligen enligt hela det övriga materialet mindre skickad än fadern. Men det allmänt påstådda behovet av modersvård för de nio respektive sex år gamla bröderna fick ändå motivera att modern anförtroddes vårdnaden. Högsta domstolen framhöll t.o.m. att riskerna med att anförtro modern vårdnaden kunde anses bli reducerade av att fadern hade ett så positivt och intensivt intresse för barnen. Fadern fick alltså uppleva att hans goda egenskaper blev ett motiv för att ge vårdnaden åt den i och för sig mindre lämpliga andra parten. Ett i sanning mycket märkligt sätt att tolka begreppet barnets bästa. Slutligen ytterligare två punkter i det aktuella sammanhanget. Herr Lidbom ger uttryck för uppfattningen, att det är lyckligast när tvistande föräldrar kommer överens. Det är en sanning, men den har sina modifikationer. Det beror nämligen helt och hållet på vad som är orsak till förlikningen. Är orsaken att en kvalificerad diskussion mellan föräldrarna förts, där de t.ex. fått bistånd av PBU-expertis eller liknande, och de har kommit fram till en bestämd gemensam uppfattning, är detta säkert mycket bra. Självfallet bör, som herr Lidbom understryker, samhället på allt sätt hjälpa föräldrar att reda ut en sådan situation. Man har därför anledning att anbefalla att den verksamhet, som med alltför små medel pågår vid Stockholms barnavårdsnämnd med just denna målsättning, skulle behandlas en smula generösare än vad som hittills varit fallet. Den arbetar nämligen i viss utsträckning med statliga anslag. Men om förlikningen bara består däri, att den ena parten bedömer striden så utsiktslös på grund av gällande praxis att han över huvud taget inte väcker talan i vårdnadsärendet, leder det hela bara till att barnets rätt aldrig kommer under prövning. Och detta missgynnar barnet. Det har nämligen visats, i en undersökning av licentiat Danefjäll vid pedagogiska institutionen i Stockholm, att den slagsida i praxis som består i en automatisk prioritering av modern blir mindre i de fall, där en kvalificerad utredning av barnpsykiatrisk natur företagits. Detta talar ju inte obetingat för att man bör uppmana folk att avstå från att väcka talan i vårdnadsärenden. Det talar i stället för att utredningsförfarandet bör göras mer seriöst än som för närvarande är fallet på många håll i landet. Statsrådet tar till sist upp frågan om hur praxis kommer att utvecklas. Vi är överens om att det förekommit en klart positiv utveckling på området. Men alltjämt kvarstår som jag nämnt vägande faktorer som varken är vetenskapligt styrkta eller i överensstämmelse med rådande samhällsförhållanden. Herr Lidboms förmodan på denna punkt går ut på att den socio-ekonomiska utvecklingen i sig själv kommer att leda till ändringar i praxis. Det är att ha en något passiv syn på lagstiftarens roll i en samhällelig utvecklingsprocess. Och den är inte heller konstitutionellt hållbar, om man verkligen önskar en förändring. Det klagas ofta över att domare är konservativa. Jag skall inte här diskutera hur långt den kritiken har fog för sig. Men vi kan inte kritisera landets domare och barnavårdstjänstemän för det som vi själva som lagstiftare har ansvaret för. All rättskipning har i sig ett konservativt drag i den meningen att den för rättssäkerhetens skull måste blicka bakåt och stödja sig på prejudikat. Det är inte i första hand domarens sak att gå i spetsen för samhällsförändringar, det är lagstiftarens sak. Det är lagstiftarens uppgift att exempelvis när det gäller sådan här problematik initiera en officiell debatt och göra undersökningar kring dessa problem. Säkert skulle domarkåren uppleva detta som ett stöd för sitt handlande i de många svårbedömda fall där den måste ta ställning. Säkert skulle det också bidra till att landet snabbare finge en praxis på detta område som innebär en klokare och mänskligare tolkning av begreppet barnets bästa.

Herr talman! I långa stycken kan herr Svensson i Malmö och jag finna varandra i den här diskussionen. Väldigt många av våra värderingar och utgångspunkter är identiska. Vi är till en början ense om att i princip är den svenska lagen ganska hygglig på den här punkten — att domstolarna i vårdnadstvister skall beakta barnens bästa och avgöra vårdnadsfrågan egentligen uteslutande utifrån synpunkten vem av föräldrarna som kan erbjuda barnen det bästa hemmet. Det som herr Svensson tar upp är inte heller själva lagen utan praxis. Han menar att praxis är litet eftersläpande i förhållande till den sociala och ekonomiska utvecklingen i samhället och i förhållande till vad som herr Svensson förmodar vara lagstiftarnas intentioner, nämligen att i princip betrakta föräldrarna som likställda när det blir tvist om vårdnaden av barnen. Verkligheten är kanske inte fullt så sned som herr Svensson gör gällande. Om vi ser på de fall där det blir tvist inför domstol om vårdnaden om barnen, finner vi att det försiggår en klar utveckling i den riktningen att fadern allt oftare får vårdnaden om barnen. Jag har tagit fram några siffror som gäller Stockholm under fyraårsperioden 1970-1973 och barnavårdsnämndens behandling av sådana ärenden, I 143 ärenden hade domstol anmodat nämnden avge yttrande om vem av makarna som var bäst ägnad som vårdnadshavare. Om vi först ser till nämndens egen inställning finner vi att i 58 fall av dessa 143 förordas modern, i 50 fadern. I 26 fall ansåg nämnden att ingen av föräldrarna var lämplig utan att en utomstående borde bli vårdnadshavare. I 9 fall slutligen ville man dela barnen så att modern och fadern fick ta ett eller flera barn vardera. Detta innebär, översatt till procenttal, att i omkring 40 procent av fallen ville barnavårdsnämnden ge modern vårdnaden, i omkring 35 procent av fallen fadern vårdnaden och i 20 procent av fallen utomstående vårdnaden av barnen. Delning av syskonskaran förordades i 6 procent av samtliga fall. Beträffande dessa ärendens fortsatta behandling vid domstol har jag inte lika exakta siffror, men i grova tal stämmer nog vad som gäller för dessa 143 ärenden att i omkring 90 procent av alla fall följer domstolarna vad barnavårdsnämnden rekommenderat. Det blir över huvud taget allt mera sällsynt att man vid domstolarna behöver uppleva stora uppslitande vårdnadstvister, där man kallar åtskilliga vittnen till bevisupptagning vid huvudförhandling, utan det räcker med barnavårdsnämndens utlåtande och eventuellt yttrande av barnpsykiatrisk expertis. Den verklighetsbild som herr Svensson nyss gav bör nog korrigeras litet, men jag vill inte bestrida att det fortfarande på många håll förekommer en tendens att följa gammalt slentrianmässigt och vad herr Svensson kallade för 1800-talsmässigt tänkande och att utgå ifrån att modern skall ha ett visst företräde i varje fall när det gäller vårdnaden av mycket små barn. Men söker man efter upphovet till den tendensen tror jag man skall konstatera att dessa attityder, inställningen om moderns företräde i vissa fall, återfinns hos föräldrarna själva i väldigt stor utsträckning. Den snedvridning som förekommer vid skilsmässosituationer när det gäller fördelningen av barnen beror på föräldrarnas egen attityd och uppfattning om den lämpligaste fördelningen av barnen. Det kan man lätt checka upp om man tittar på hur vårdnadsärenden i allmänhet avgörs. I det helt övervägande antalet fall är makarna överens om vem som skall ha vårdnaden om barnen. I sådana fall brukar domstolen tämligen slentrianmässigt följa vad makarna har enats om — av ganska naturliga skäl. Det skall mycket till för att man skall gå ifrån föräldrarnas samfällda önskan. Jag tror t.o.m. att det förhåller sig så att de konservativa attityderna är vanligare hos föräldrar i allmänhet än hos de sociala myndigheter och domstolar som har att syssla med dessa frågor. Därmed vill jag inte säga annat än att konservativa attityder och t.o.m. fördomsfulla attityder kan förekomma här och var ute i myndigheters tillämpning eller hos domstolar. Det är mänskligt och ofrånkomligt att ett eller annat sådant exempel kan letas fram. Jag finner inte för min del anledning att gå i polemik när herr Svensson tar fram exempel på domsmotiveringar som tyder just på en fördomsfull inställning i själva huvudfrågan. Herr Svensson åberopar den auktoritativa kommentaren till Svensk familjerättspraxis av justitierådet Beckman. Denne, som i och för sig var en utomordentligt skicklig jurist, är död sedan en tid, han dog vid rätt hög ålder. Den kommentar som Beckman har författat är visserligen mycket sakkunnig och mycket bra i många stycken, men jag tror inte den behöver tas på ett fullt så auktoritativt sätt som herr Svenssons egen attityd till kommentaren tycks ge vid handen. Sammanfattningsvis är alltså förhållandena kanske icke fullt så usla som man kunde få intrycket av när man lyssnade till herr Svensson. Men om det nu fortfarande finns en del att rätta till, om anpassningen till ändrade sociala och ekonomiska föutsättningar även för fadern att åta sig vårdnaden om barnen går för långsamt i de här vårdnadsfrågorna — vad skall vi göra åt det? Jag tror som sagt att den viktigaste uppgiften i själva verket är att påverka den stora skaran av föräldrar. Egentligen skulle vi starta långt innan de har blivit föräldrar. Det är attitydförändringarna redan bland barnen som är det viktigaste i det sammanhanget. Vi skall naturligtvis också försöka påverka de vuxna och det är givetvis även önskvärt att de som har att hantera dessa frågor i myndigheter och domstolar engageras i en debatt kring problemen. Men om herr Svensson efterlyser något mer än en sådan debatt och vill att vi skall försöka ge närmare anvisningar till föräldrabalken, anvisningar riktade till barnavårdsnämnder och till domstolar om hur de i konkreta fall skall förfara, tror jag att herr Svensson sträcker sina anspråk för långt. Den uppgiften är helt enkelt praktiskt ganska omöjlig. Dess bättre har vi den ordningen att vi aldrig ger domstolar och sociala myndigheter anvisningar om hur de skall bära sig åt i konkreta fall, och jag utgår ifrån att herr Svensson inte heller menar att man skall göra det. När det gäller allmänna anvisningar — hur skall man komma så mycket längre än själva lagtexten gör, nämligen att tala om att frågan om vem som skall ha vårdnaden om barnen vid skilsmässa skall bedömas uteslutande från synpunkten vem av föräldrarna som sannolikt kommer att kunna erbjuda barnen det bästa hemmet under hela uppväxttiden?

Herr talman! Jag är naturligtvis fullt medveten om att det var en viss tillspetsning när jag tog fram justitierådet Beckmans kommentarer till familjerättspraxis. Jag är också väl medveten om att i justitierådet Walins utgåva, från 1970, av föräldrabalken finns det inga kommentarer alls av det slaget. Detta speglar väl i någon mån den utveckling som har ägt rum. Men det är onekligen så att den här litet konservativa föreställningen uppenbarligen spelar en roll och framförs i undervisningen vid de juridiska fakulteterna. Detta kanske är en punkt där i praktiken något slags anvisningar skulle kunna tänkas vara lämpliga. Jag är självklart inte heller någon anhängare av att man i särskilda förordningar skulle tala om för barnavårdsnämnder vad de skall tycka och tänka i sådana här speciella fall. Det är säkert också alldeles riktigt att det stora flertalet föräldrar har en konservativ inställning till dessa frågor. Däremot håller inte herr Lidboms värdering av föräldraattityder om man inskränker sig till att granska bara de föräldrar som hamnar i vårdnadstvister. Där är det tvärtom så att attityderna hos de inblandade inte är konservativa, i varje fall inte hos fäderna. De flesta fäder som börjar ett sådant mål vet ju att de fortfarande tyvärr har emot sig rätt så starka allmänna attityder. Därför är det förhållandet att de väcker målet oftast ett uttryck för att de har en annan attityd än den stora massan av män, som ofta inte ens kommer på tanken att de skulle kunna ha vårdnaden om barnen vid en separation. Det som herr Lidbom tar upp om attityder är intressant ur en annan synpunkt. Man må kritisera domstolsjurister för åtskilligt, men man är ibland säkerligen orättvis när man kritiserar just dem för konservativa attityder. Licentiat Danefjäll, vars undersökning jag har citerat tidigare, har konstaterat på ett mycket slående sätt att det ingalunda bara är så att det finns traditionella uppfattningar på juristhåll. Sådana finns också i barnavårdsnämnderna och bland många socialvårdstjänstemän av den äldre skolan. I sin undersökning visar licentiat Danefjäll hur detta kan föras tillbaka till den lägsta nivån, dvs. ned till referenterna i vårdnadsutredningarna.

Självfallet är jag också överens med herr Lidbom om att den främsta kampen mot dessa föreställningar bör föras på det ideologiska planet. Som jag sagt är jag inte heller någon anhängare av direkta anvisningar, men självklart är att en levande politisk diskussion, som baserar sig på faktamaterial som departementet initierat i utredning, är av större värde än en offentlig debatt som inte förs med ett sådant auktoritativt stöd. Det är väl riktigt, som herr Lidbom säger, att man vid Stockholms tingsrätt i ganska stor utsträckning kan finna ett annorlunda sätt att bedöma sådana här ärenden än vid många domstolar ute i landet. Vid Stockholms tingsrätt förordas, som herr Lidbom påpekade, i 35 procent av fallen fadern som vårdnadshavare. Vid Malmö tingsrätt är motsvarande andel inte oväsentligt lägre, nämligen ca 25 procent, och vid många andra tingsrätter ligger andelen betydligt lägre. Stockholmsmaterialet är alltså inte representativt för landet. Det finns därvidlag en nivåskillnad, som i och för sig är betänklig, eftersom den tyder på att praxis är annorlunda i olika delar av landet. Slutligen är det naturligtvis så — och det skall väl också understrykas för balansens skull — att den avgörande faktorn i sammanhanget är det stora flertalet mäns attityder i sådana här frågor. Jag är inte alls säker på att om man hade en rättivs och klok bedömning av vårdnadsfrågan i alla separationsfall, där det finns barn, man också skulle få en sådan uppdelning att 50 procent av barnen hamnade hos kvinnorna och 50 procent hos männen. Jag fruktar att många mäns ovilja att ta ett sådant ansvar skulle resultera i en något lägre proportion för männen,

Herr talman! De på föredragningslistan upptagna valen är föranledda av avsägelser för att bereda plats i utskott och i lönedelegationen åt ersättare för talman och statsråd samt för att under herr Erikssons i Bäckmora sjukledighet bereda dennes ersättare plats i skatteutskottet.
Herr talman! Det på föredragningslistan upptagna valet är föranlett av önskemålet om att under fru Laags sjukledighet bereda hennes ersättare plats i utbildningsutskottet. För valet har valberedningen enhälligt godkänt en gemensam lista av det utseende som framgår av till kammarens ledamöter utdelad promemoria.
Som ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor till herr talmannen.
I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna denna lista till herr talmannen.

Med ledning av från utskotten inkomna sammanställningar beträffande beräknad bordläggning av ärenden i kammaren har utarbetats ett förslag till ärendeplan för behandling i kammaren av utskottsbetänkanden under tiden den 27 februari — 5 april 1974. Om den upprättade ärendeplanen skall kunna följas blir det nödvändigt att — med ändring av den preliminära tidplanen — anordna arbetsplena fredagen den 22 mars, fredagen den 29 mars och fredagen den 5 april, samtliga dagar med början kl. 10.00. Även med denna utökning av plenitiden torde det bli ofrånkomligt att uppskjuta behandlingen av vissa i ärendeplanen upptagna betänkanden till efter påsk.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig, om jag är beredd att för riksdagen redovisa regeringens syn på den sovjetiska regimens förtryck av oliktänkande, senast demonstrerat genom fängslandet av författaren Alexander Solzjenitsyn. Regeringen har i många sammanhang klargjort att den önskar en internationell utveckling, som undanröjer förtryck av oliktänkande var det än förekommer. Vi företräder en politisk åskådning som står i klar motsättning till varje diktatursystem. Den samfällda svenska reaktionen mot utvisningen av författaren Alexander Solzjenitsyn har kommit till uttryck i ett uttalande av statsministern den 13 februari, vilket hade följande lydelse: ”Alexander Solzjenitsyn står som en symbol för den kompromisslösa sanningslidelsen. Att han nu först berövats sin frihet och sedan förvisats från sitt land måste upplevas som ett smärtsamt bakslag för alla som vill hävda rätten att offentligt ta ställning i samhälleliga och konstnärliga frågor. Sin frihet har han nu återvunnit. Samtidigt måste man säga att varje människa måste ha rätt att leva och verka i sitt eget land. Den sovjetiska åtgärden är så mycket mer att beklaga som den sker i en tid då såväl öst som väst strävar efter avspänning och ett intensifierat utbyte av åsikter och informationer över gränserna.”

Herr talman! Jag tackar herr utrikesministern för svaret på min fråga. Sedan jag ställde frågan har Sovjetregimen lagt ännu en oförrätt till sina många tidigare. Arresteringen av Solzjenitsyn har upplösts — om jag får använda det ordet — i att Kreml har förvisat en sovjetmedborgare, dessutom en människa som enligt samstämmiga vittnen är mera knuten till sitt fosterland än de flesta. Att själva förvisningen är ett brutalt handlande tror jag flertalet i det här landet och i den här kammaren är överens om. En del av oss hade kanske föreställt sig en mera våldsam utveckling — deportation, tortyr, osv. — men taktiken i Kreml talade tydligen för att sända Solzjenitsyn utomlands. Man tycks tro att han därmed skall förlora i betydelse både inom sitt eget land och utanför. Jag hoppas att man där har fel. Men behandlingen av författaren Solzjenitsyn är inget unikt i Sovjet. Hela landets historia bygger ju på diktaturens järnhårda lagar, där alla oliktänkande förtrycks antingen via deportation eller, numera, allt oftare genom inspärrning på mentalsjukhus. Tidigare blev miljoner och åter miljoner avrättade. I dag är man mera raffinerad, men resultatet är detsamma: det fria ordet förtrycks, avvikande åsikter motarbetas. Mot detta, herr talman, måste vi självfallet ständigt skapa opinion och ständigt reagera. Jag anser att det föreligger en risk för att vi alltför sällan protesterar just mot vad som händer på andra sidan Östersjön, att vi litet till mans på något sätt tycks resignera inför Sovjetdiktaturen, främst då därför att förtrycket är av så gammalt datum — det har varat så länge. Därför tycks det oss svårt att få en ändring till stånd. Herr statsrådet har hänvisat till statsministerns uttalande i förra veckan.

Men att man från Kreml hittills har strävat efter att intensifiera utbytet av åsikter och information mellan öst och väst har jag inte lagt märke till. Det är en överdrift, för att inte säga ett oriktigt påstående. Öst har såvitt jag förstår motsatt sig varje tanke på att medge ett utbyte av information över gränserna. Det är därför som — så upplever jag det — säkerhetskonferensen i Genéve står och stampar. Jag tycker alltså att statsministerns uttalande i den delen är missvisande och oriktigt. Jag vill sluta med några frågor: Delar herr utrikesministern statsministerns syn i den här avslutande satsen? Hur menar herr statsrådet att Genévekonferensens förutsättningar har påverkats i och med sovjetregimens senaste exempel på förtryck av oliktänkande? Är det inte — för att citera Alvar Alsterdal — stor risk att den avspänning vi så ofta talar om, och som för Sovjetunionen primärt innebär ekonomiskt samarbete, går ut över människorna i östblocket, att deras frihet ännu mera beskärs?
Herr talman! Jag delar helt och hållet herr statsministerns uppfattning när han beklagar att utvisningen av Solzjenitsyn sker vid en tidpunkt ”då såväl öst som väst strävar efter avspänning”, för att använda statsministerns eget uttryck. Med andra ord: Det är naturligtvis en hänvisning till den europeiska säkerhetskonferensens behandling av dessa frågor. Det var alltså ett beklagande av att åtgärden kan påverka resultatet av förhandlingarna i Genéve.

Jag tror inte att det finns någon anledning att ge upp tanken på att det ändå skall bli möjligt att i Genéve nå sådana kompromisser. När statsministern därför beklagar vad som skett och som naturligtvis kan påverka förhandlingarna, så har han väl alldeles rätt.